Nr 85 Herr talman! Det var naturligt för skatteutskottet att tillstyrka Z sl SN Onsdagen den förslaget om en allmän reklamskatt. Utskottet betraktar nämligen den 24 maj 1972 nuvarande annonsskatten kombinerad med presstöd som ett provisorium == i avvaktan på den allmänna reklamskatten. Vi menar i utskottet att denna Skatt på reklam, inte kunde upprätthållas någon längre tid, eftersom den verkade 1. Mm. diskriminerande för tidningsannonsering i förhållande till andra reklammedia. Den allmänna reklamskatten betyder ingen direkt indring för tidningarna, men indirekt blir det ett förbättrat konkurrensläge därför att även konkurrerande reklam kommer att beskattas ännu hårdare än dagstidningar, exempelvis annonsbladen och reklamtryck i allmänhet. Det blir inte mera lönande att vända sig till andra media än tidningarna. Därför finner vi det ganska anmärkningsvärt att centerpartiet går med på en förlängning av annonsbeskattningen men motsätter sig den allmänna reklamens beskattning. Centern kan inte hänvisa till någon särskild finansiering. Med stor ansträngning säger herr Olof Johansson: Vi skall söka skapa medel på andra vägar. Som saken nu ligger till medför den faktiskt en underbalansering av budgeten. Herr Olof Johansson höll inte något särskilt övertygande anförande på denna punkt. Jag fick närmast intrycket att han hade en ganska svår pärs att förklara att centerpartiet går med på annonsskatten men inte vill vara med om att ta bort den diskriminering som finns i dag. Utskottsmajoriteten ser reklamskatten huvudsakligen ur köparens synvinkel. Landsorganisationen understryker i sitt remissvar att reklamen i dag styrs av säljaren. ”Urvalet av fakta som presenteras i reklamen görs alltid med utgångspunkt i vad säljaren anser väsentligt”, säger centerpartiet i sin motion. Dess volym står inte i relation till konsumenternas behov av information utan till säljarens intresse av att påverka konsumenterna att köpa just den varan och ingen annan. Fastän i andra ordalag kanske centern skriver precis detsamma. Reklamen betonar ensidigt varans fördelar, aldrig dess nackdelar eller mindre goda sidor. En annan svaghet är att den inte är tillgänglig när konsumenterna bäst behöver den utan när säljaren har möjlighet eller finner för gott att lämna den. Urvalet görs från säljarens synpunkt. Herr talman! Jag tillåter mig att återigen citera centerns motion: ”Såsom reklamutredningen och ett flertal remissinstanser påtalat råder det en betydande brist på adekvat information i stora delar av den kommersiella reklamen. Detta förhindrar ofta att konsumenterna får det inflytande på produktionen som vår marknadsekonomi förutsätter.” Nagot tidigare heter det i motionen: ”En förutsättning för att den marknadsekonomiska mekanismen skall fungera på avsett sätt är emellertid samtidigt att köpare och säljare samt köpare resp. säljare inbördes kan uppträda som jämspelta parter, vilket långtifrån alltid är fallet. Många marknader domineras t.ex. av en liten grupp säljare. Reklamen har då i stor utsträckning visat sig fungera som ett medel i konkurrensen om marknadsandelar medan priskonkurrensen till stor del satts ur spel. Inte sällan gynnas därvid de kapitalstarka och väl etablerade säljarna på bekostnad av mindre och nyetablerade säljare. Reklamen kan al på detta sätt förstärka utvecklingen mot stordrift och företagskoncentration med åtföljande risker för monopolsituationer, utslagning av mindre företag och högre priser för konsumenterna. En stark tillväxt av sådan reklam kan lätt leda till misshushållning med resurser.” På ett annat ställe i motionen står det: ”Det är lätt att konstatera att den kommersiella reklamen ofta har ett mycket magert informativt innehåll sett från konsumentsynpunkt.” Det var en centermotion, fast ni kanske trodde att det var ur en motion från vänsterpartiet kommunisterna jag citerade. Det är ganska märkligt — jag återkommer till det — att centern intar denna ståndpunkt efter hela detta kraftiga resonemang för att tillgripa åtgärder mot reklamen. Detta är så sant som det är skrivet. I många branscher tenderar reklamen mera till att vara ett påtryckande säljhjälpmedel och i mindre grad till att tjäna som informationsmedel till konsumenterna. Detta är odiskutabelt. Det är ingen förtjänst ur samhällsekonomisk synpunkt i den mån reklamen används till att öka avsättningen av likartade produkter som nu ofta sker — bensin, kosmetika av olika slag, tandkräm, vissa livsmedel osv. En sådan reklam motverkar stimulansen till priskonkurrens. LO framhåller att reklamkriget utgör ett ur samhällsekonomisk synpunkt oacceptabelt slöseri med resurser. Den samhälleliga konsumentupplysningen har länge fört en ojämn kamp mot reklamen. LO vill att de medel en reklampålaga inbringar till statskassan används till en utökad konsumentupplysning. Det blir ju också i viss utsträckning fallet, eftersom pengarna på reklamskatten skall ges som stöd till dagspressen. Som skäl för ett avskaffande av annonsskatten framhåller man att annonsvolymen har sjunkit. Även utskottet anser i likhet med departementschefen att detta inte beror på annonsskatten utan har sin orsak i den konjunkturavmattning vi upplever. Det tycks också herr Olof Johansson i Stockholm vara ense med oss om. Man fruktar också arbetslöshet speciellt inom den grafiska verksamheten. Men, som herr Olof Johansson sade på, den punkten, det skulle väl ha varit ännu värre — många tidningar hade fått slå igen — om vi inte hade haft detta presstöd. Det är väl snarare tack vare presstödet som den verksamheten gått så pass bra och att det fortsatta stödet genom denna reklamskatt kan garantera arbete för framtiden inom den grafiska verksamheten. Utan detta stöd skulle det nog gå dåligt. Reklamkostnadernas utveckling i fasta priser har under 1960-talet ökat i samma takt som den privata konsumtionens volym. Även under åren 1970-1975 räknar man med en ökning i samma takt som konsumtionsökningen såvida inga volymbegränsande åtgärder vidtas. Med ökad produktion och ett rikhaltigare varusortiment för konsumenterna att välja på tror vi att reklamen kommer att få allt större utbredning. Vi tror att den kommer att öka när konjunkturen vänder. Då ökar även annonseringen, och situationen för den grafiska verksamheten förbättras. Herr talman! Jag skall inte orda ytterligare om detta utan ämnar i stället beröra några punkter där utskottet har korrigerat propositionens förslag. Propositionen innehåller i sig själv några förändringar. En väsentlig ändring är att beskattningsmyndigheten i fråga om periodiska publikationer skall kunna medge befrielse från reklamskatt om den årliga annonsomsättningen inte överstiger 3 miljoner kronor, dvs. det s.k. bottenavdraget. Enligt nuvarande författning skall skatten, även om annonsintäkterna inte uppgår till 3 miljoner kronor, inbetalas för att sedan halvårsvis återbetalas. Detta förslag från skatteutskottet förra året var helt enkelt en kompromiss för att vi skulle uppnå ett resultat. Detta bottenavdrag är inte motiverat av skattetekniska skäl utan får anses som en del av presstödet. Det blir nämligen mer. Har man upp till 3 miljoner kronor i omsättning och inte behöver betala skatt så har man ändå 300 000 kronor där som ett presstöd. Med den föreslagna utformningen vinner man att flertalet periodiska publikationer helt befrias från att inbetala skatt och att alltså ligga ute med likvida medel, som man klagade över att man skulle få göra. Men man blir givetvis skyldig att redovisa. Det blir här också en synkronisering mellan mervärdeskatten och annonsbeskattningen. Men den viktigaste gruppen av publikationer som omfattas av mervärdeskatteundantaget är medlemsbladen, som i ett par fall kommer upp i en annonsering som överstiger 3 miljoner kronor per år. Alla medlemsblad är undantagna från mervärdeskatt, såvida de inte säljs i den allmänna handeln. Man kan göra skattemässiga vinster om man begränsar medlemsbladens spridning och bara delar ut dem till medlemmarna och alltså inte säljer dem i den allmänna handeln. Det kan tänkas att innehållet är av betydande intresse och vikt för den allmänna opinionen, och därför kan den nuvarande beskattningen anses motverka den framtida opinionsbildningen. Det är inte önskvärt. Men denna fråga är av den karaktären att den bör prövas i samband med den pågående översynen av mervärdeskatten. Vi föreslår beträffande reklamskatten att frågan löses på det sättet att detta undantag slopas. Därigenom kommer ett par medlemsblad med en betydande annonsomsättning att bli beskattade, men vi anser detta motiverat ur rättvisesynpunkt, eftersom dessa organ får betraktas som konkurrenter till den övriga pressens annonsmarknad. Tidningsutgivareföreningen har tagit upp ett annat problem, nämligen de s.k. annonsbladen. Genom bestämmelserna om grundavdrag har dessa nämligen möjlighet att undvika beskattningseffekterna. Vi tillstyrker motionen om att annonstidningarna, som närmast bör betraktas som reklamtrycksaker, inte bör erhålla något grundavdrag. Vi förordar därför att reklamtrycksaker inte skall hänföras till sådana publikationer samt att bestämmelserna om bottenavdrag kompletteras med föreskrifter om att endast dagspress och tidskrifter skall kunna åtnjuta bottenavdrag. Dock måste redovisning ske för alla publikationer som har en annonsomsättning som överstiger 60 000 kronor per år. Utskottet ansluter sig också till Tidningsutgivareföreningens begäran att skatt inte skall utgå på s.k. ersättningsannonser på grund av exempelvis tryckfel eller andra felaktigheter vid första upplagan. Detta bör jämföras med varubeskattningen, där returer för fel eller brist i godset inte är skattebelagda. Ett särskilt problem har tryckerierna påpekat. Vi har sökt lösa det problemet på det sättet att den som självständigt utför bokbinderiarbete, som innebär färdigställande av reklamtryck, skall vara skattskyldig för utfört arbete. Vidare föreslår vi att värdet av klichéer inte skall inräknas i beskattningsvärdet. Enligt propositionen skall tryckeriet svara för skattskyldigheten, även när det inte självt till alla delar framställt trycksaken. Skattskyldigheten skall också omfatta sådant bokbinderiarbete som sker utanför tryckeriet. I en motion har man återkommit med ett yrkande som framfördes när annonsskatten beslöts, nämligen att vissa publikationer som företräder fackliga eller kooperativa organisationer med hänsyn till sitt värdefulla innehåll skall kunna undantas från beskattning. Man har tänkt exempelvis på tidningarna Land och Vi. Och visst kan det finnas publikationer av den arten, men ur tryckfrihetsrättsliga synpunkter har utskottet ändå inte kunnat tillstyrka motionen. Vi anser det rimligare att sådana tidningar får presstöd i den mån deras innehåll är av allmänt intresse. Det ligger utanför utskottets kompetensområde. Skatteutskottet har i sitt betänkande även varit inne på frågan om styrning av reklamens innehåll — det s.k. befrielseinstitutet. Utskottet säger emellertid att styrningen av reklamens innehåll främst bör ske genom andra åtgärder än via beskattningen. Eftersom den informativa positiva reklamen — och sådan finns som jag nämnt mitt uppe i den kommersiella — bör helt eller delvis undgå skatt, vore det ju önskvärt om man på ett objektivt och rättvist men samtidigt enkelt sätt kunde klara detta. I propositionen har departementschefen för sin del poängterat att det med hänsyn till konsumenternas intressen är önskvärt att styra reklamen mot ett mer informativt innehåll. Han har emellertid hänvisat till att frågan om att styra reklamens innehåll med hjälp av ett i reklamskatten inbyggt befrielseinstitut är föremål för reklamutredningens arbete. LO har i sitt remissyttrande ansett det angeläget att inte bara bromsa upp reklamens tillväxt utan också att påverka reklamens innehåll och har fäst stort avseende vid tillskapandet av ett befrielseinstitut som styrmedel i detta sammanhang. Frågan om ett befrielseinstitut är således för närvarande föremål för en ingående undersökning inom reklamutredningen. Jag anser därför att man inte — innan resultatet av undersökningen har redovisats — bör föregripa denna. Ett ställningstagande bör ske först sedan utredningen lagt fram sitt slutbetänkande och detta har remissbehandlats i vanlig ordning. Detta gäller också beträffande det som herr Hermansson var inne på, nämligen omkostnadsavgift i stället för skatt. Vi har inte tagit ställning till den frågan. Personligen ställer jag mig sympatisk till denna tanke och tror att en avgift kanske skulle vara ett bättre medel, men det vet vi ingenting om förrän vi har hela utredningen klar. Herr talman! För dagstidningarna betyder den allmänna reklamskatten en förbättring. Skatten utgår oförändrat med 6 procent. Konkurrensläget förbättras, eftersom även konkurrerande reklam — annonsblad och reklamtryck i allmänhet — kommer att beskattas, dessutom ännu hårdare än dagstidningarna. Det blir, som jag sagt, inte mera lönande att vända sig till andra media än tidningarna. Nr 85 Samtidigt ökar man stödet till pressen i avsikt att skapa möjligheter Onsdagen den till en rikare sortering av tidningar med olika politisk färg.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

Herr talman! Vid konstitutionsutskottets betänkande nr 29 är fogad en reservation av moderata samlingspartiets båda representanter. Närmast i anledning av denna ber jag att i ärendet få göra följande kommentarer. I morgon har jämnt ett år förflutit sedan riksdagen beslöt införandet av stöd åt dagspressen. Beslutet föregicks av en lång, synnerligen livlig debatt. Moderata samlingspartiets och folkpartiets representanter kritiserade hårt regeringsförslaget, vilket lika hårt försvarades av socialdemokraterna och centerpartiet. Kritiken var välbefogad, ty det föreslagna presstödet hade många brister. Framför allt skulle det komma att verka politiskt diskriminerande. Det skulle nämligen i hög grad gynna socialdemokratiska tidningar och centertidningar och missgynna liberala och moderata tidningar. Således beräknades 51 procent av presstödet gå till socialdemokratiska tidningar, representerande endast 14 procent av det totala antalet dagstidningar, och 18 procent av stödet beräknades gå till centertidningar, representerande 13 procent av det totala antalet tidningar. Härtill kom att av de 19 aktuella centertidningarna utkom 10 endast en gång i veckan. Mindre än en fjärdedel av stödet skulle gå till liberala och moderata tidningar, som beräknades svara för hälften av det totala antalet tidningar och som kunde beräknas komma att betala 80 å 90 procent av den annonsskatt som skulle finansiera presstödet. En annan huvudanmärkning mot presstödet var att det skulle komma att verka konkurrenssnedvridande. Redan då pekades på hur orimligt det kunde bli med den hårda gränsdragningen mellan förstaoch andratidning i det fall upplageskillnaden var obetydlig. I ”Gävlefallet” var upplageskillnaden endast ca 700 exemplar. Andratidningen fick här ett stöd på 1 miljon, förstatidningen ingenting. I årets proposition föreslås en väsentlig förstärkning av det statliga presstödet. Bakgrunden är att många tidningar trots utgående stöd har stora svårigheter och ser sin existens hotad. I propositionen antyder statsrådet också att en ny pressutredning skall tillsättas. Moderata samlingspartiet understryker i sin motion, nr 1595, att det presstöd som för närvarande utgår skall betraktas som provisoriskt till sin konstruktion på grund av alla de allvarliga invändningar som kan riktas mot denna. Den aviserade utredningen tillstyrkes varmt. Den bör arbeta snabbt, och den bör beakta följande krav på presstödets framtida utformning: Stödet skall i största möjliga utsträckning vara generellt, det får inte vara diskriminerande och det får inte vara konkurrenssnedvridande. Mot denna bakgrund har vi förklarat oss beredda att temporärt tillstyrka ett presstöd, som i sina huvudlinjer följer konstruktionen i propositionen, under förutsättning dock att stödet blir temporärt i 31 avvaktan på en ny utredning och att vissa förändringar kan ske redan nu. I konstitutionsutskottet har vi till viss del fått våra synpunkter beaktade. Jag vill här endast hänvisa till vad utskottet föreslår i fråga om jämkningar redan nu i reglerna för produktionsbidrag till dagstidningar och om möjlighet för presstödsnämnden att utan avvaktande av den kommande utredningens bedömning vid tillämpning av 17 § i presstödskungörelsen besluta om att ge reducerade bidrag i den mån förhållandena ger anledning härtill. I konstitutionsutskottet har vi moderater därför ansett oss kunna begränsa oss till en reservation. Enligt den borde konstitutionsutskottet, när det redovisar erfarenheterna av fjolårets beslut och tidningarnas ansträngda ekonomiska situation, ha framhållit att till denna i hög grad bidragit den i fjol införda annonsskatten. Utskottets majoritet, socialdemokrater och centerpartister, har ej velat vara med härom, trots att Svenska tidningsutgivareföreningen i sin skrivelse till Kungl. Maj:t den 21 december i fjol tillhandahållit ett rikt och auktoritativt material beträffande den allvarliga minskningen av annonsvoly men. Herr Olof Johansson i Stockholm och herr Brandt ville här tidigare göra gällande att annonsskatten ej hade haft någon större betydelse för tidningarnas ansträngda ekonomi. Med anledning härav ber jag att ur TU ss skrivelse få citera följande: ”De ekonomiska svårigheter som många tidningar och tidskrifter redan tidigare haft att brottas med har, trots utgående presstöd, ökat på ett närmast krisartat sätt. Även företag som tidigare visat tillfredsställande — tidvis goda — resultat räknar numera med klart försämrad lönsamhet.

Det bör därför begränsas att gälla längst intill utgången av år 1973. Vi förutsätter därför att den kommande pressutredningen, vilken bör tillsättas utan dröjsmål, arbetar med sådan skyndsamhet att riksdagen kan föreläggas nytt förslag senast hösten 1973. Avslutningsvis vill jag understryka att allmän enighet i dag råder om att fortsatta och stärkta stödåtgärder till dagspressen fordras för att garantera en differentierad opinionsbildning i vårt land. Det är emellertid ett oeftergivligt krav att detta presstöd får en sådan utformning att det fyller rimliga anspråk på oväld och rättvisa. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1, fogad till konstitutionsutskottets betänkande.

Nr 85 Herr talman! Självständiga tidningar är omistliga i en demokrati. De sz a Å Onsdagen den förnyar debatten, förmedlar nyheter, kontrollerar och balanserar de 24 maj 1972 makthavande. Utan en stark press kan vi knappast tala om en stark 20020 demokrati. Skatt på reklam, Om det är de flesta ense. Många marxister kan visserligen aldrig förstå — ”. m. varför tidningar fria från partier och statsmakt är nödvändiga för ett gott samhälle. Trångsynta partisjälar i regeringens närhet ser ofta pressen som redskap för partierna; tidningar utan partianknytning och utan partilojalitet stör för dem bilden av ordning, reda och klara linjer. Sektgrupper i den snäva moralismens tecken irriteras i regel av tidningar som skriver fritt och fränt och ofta fräckt. Vem är ansvarig för dessa övertramp, frågar man och vill inte begripa att det faktiskt är tidningen själv som är ansvarig. Men för de flesta är en stark, fri press ändå något viktigt och positivt. Vi kan irriteras av det som skrivs och det som förbises. Vi kan ilskna till av ”vinklingar” och osaklighet. Vi kan vara motståndare till viss typ av journalistik. Men vi kan aldrig förneka att utan vitala tidningar får vi aldrig en vital demokrati. Den insikten förpliktar. Vi har inte rätt att hylla oberoende tidningar om vi sen i praktiken minskar deras oberoende. Att säga vackra ting om fria tidningar ingår i söndagsförkunnelsen — viktigare är vad vi gör resten av veckan. Söker vi i de praktiska förslagen att medvetet stärka press och fri opinionsbildning? Är tidningarnas oberoende ett så viktigt ideal för oss att vi målmedvetet lägger politiken så att den värnar om detta oberoende? Dagens debatt har redan visat att för majoriteten här i riksdagen är talet om tidningarnas självständighet mest söndagsförkunnelse. Inte så att de önskar svaga och lydiga pressorgan. Men väl så att de sannerligen inte anstränger sig att förhindra en sådan utveckling. Ty tidningar med en viss ekonomisk styrka är ju i regel mer självständiga gentemot partier, statsmakt, ägare och annonsörer. De behöver inte söka politikernas bevågenhet för att överleva. De begär inte favörer av en statlig tidningsnämnd med den risk för inställsamhet som då alltid föreligger. De har råd att säga nej till annonsörer som begär inflytande över någon annan bit av tidningens innehåll. De ger trygghet för sina anställda med den extra känsla av självständighet som en sådan situation befrämjar. Nu har vi alltså haft annonsskatten nästan ett år. De tre partier som införde den tog på sig ett mycket stort ansvar. Från fackhåll och från en nästan helt samlad tidningsbransch — oberoende av politisk hemvist — kom varningarna i ström. Annonsskatten kommer att gröpa ur den ekonomiska styrkan i de tidningar som i dag går hyggligt. Man tar ju pengar från dem med en extra pålaga. Men den kommer också att öka förlusttidningarnas beroende av nya subventioner, eftersom annonsskatten skär ner den reklam som är en viktig del av intäkterna. Annonsskatten kommer därför — som fru Nettelbrandt också i dag har framhållit — att slå hårt mot både förstaoch andratidningarna. Så löd varningarna förra våren. Vi liberaler upprepade oavbrutet de argumenten, inte minst i debatten i riksdagen om annonsskatt och presstöd för precis ett år sedan. 33 Men tre partier vägrade att lyssna. Att kommunisterna röstade för annonsskatt förvånar ingen med deras inställning till oberoende tidningar. Att centern gjorde det var mera överraskande, även om bristen på egen tidningstradition också leder till brist på förståelse för pressens läge. Förvåningen över socialdemokratins beteende gällde både deras förslag och det ogenerade sätt med vilket de motiverade det. När finansministern första gången förklarade annonsskatten i TV sade han: ”Man kanske skulle kunna säga så här. Avsikten är ju att klämma åt den allra största tidningen, de allra största tidningarna, som skulle ha en viss möjlighet att bära den där klämmen, men att hjälpa de små och mindre som inte har möjlighet att leva vidare i samhället.” Under en kraftig nedgång i annonsutvecklingen skulle man alltså, sade regeringen, ytterligare ”klämma åt” ett antal tidningar. Tanken var naturligtvis att ta pengar från främst de tidningar som man visste i huvudsak hade en liberal eller konservativ inriktning och ge pengar till tidningar som främst hade en socialdemokratisk anknytning. Annonsskatten var i sak en oformlighet, politiskt ett övergrepp, moraliskt ett bottenmärke för ministären Palme-Sträng. Nu ser vi resultatet. Annonsskatten har gröpt ur de ekonomiska resurserna för förstatidningarna, har ytterligare minskat intäkterna för andratidningarna och tvingat in dem i ett ännu större beroende av subventioner. Den skatt som skulle ”klämma åt” de stora tidningarna har klämt åt nästan alla tidningar. Det förvånar inte experterna, inte större delen av pressen, inte oss liberaler. Det förvånar möjligen finansministern, men herr Sträng är inte en person som medger misstag. Nu skall annonsskatten bli reklamskatt. Om det har redan mycket sagts i den här debatten. Från tidningssynpunkt är det självklart så att varje typ av skatt på de annonser som är så viktiga för tidningarnas ekonomi är förkastlig. Att vi liberaler inte kan gå med på en reklamskatt som drabbar också pressen är en del av vår ideologi i vad gäller tidningar och opinionsbildning. Vi vägrar också i dag, liksom förra året, att vara med i ett beslut som gör pressen mindre oberoende genom att den blir ekonomiskt svagare. Centern har hamnat på den omöjligaste av linjer: nej till reklamskatt och ja till annonsskatt. Man skall alltså fortsätta att straffbeskatta den reklam som kommer i tidningar — i regel den mest värdefulla — men frisläppa den reklam som genom broschyrer, annonspelare och annat går tidningarna förbi. Jag beklagar djupt att det i dag största partiet inom oppositionen så tydligt demonstrerar sin brist på förståelse för pressens villkor. Herr Olof Johansson i Stockholm visade också klart att han var medveten om att han har intagit en linje som för pressen är diskutabel. Vi varnade alltså för att genom extra pålagor på pressen öka dess framtida beroende av statliga och andra subventioner. Nu kommer ett år efteråt en proposition som vill fördubbla det selektiva presstödet. Bidragen till andratidningar utanför storstäderna skall öka från 1 till 2,5 miljoner kronor per år och tidning, i storstäderna från 3,5 till 8 miljoner. Det är en radikal förändring. Den belyser pressens utsatta läge och de problem om subventioners roll och principer som vi nu måste diskutera långt mer intensivt än tidigare. Folkpartiet har alltså inte avvisat ett selektivt presstöd. Förra året Nr 85 provisorium i väntan på utredning och bättre lösningar. Flera tidningar 24 maj 1972 befinner sig i dag i ett läge där de utan väsentliga tillskott utifrån inte = skulle överleva. Och att ha ett par eller flera dagstidningar i de större Skatt på reklam, städerna runt om i landet är en viktig sak för balans och regional debatt. 1. 1. Den liberala principen nu som tidigare är: försvaga inte tidningar som bär sig, stöd tidningar som inte bär sig. Lägg inte nya skatter på pressen men ge pressen nytt stöd om det är nödvändigt! Vårt nej till annonsoch reklamskatt är därför lika viktigt som vårt positiva intresse för ett rimligt och rättvist utformat presstöd. Just därför beklagar vi åtskilligt i regeringens tidningspolitik. Nonchalansen mot tryckfrihetsförordningen tillhör de mest olustiga inslagen. Björn Molin kommer senare i debatten att granska om kombinationen av differentierad annonsoch reklamskatt och selektivt presstöd är förenlig med en av våra grundlagar. Den granskningen har konstitutionsutskottet också i år vägrat att utföra. Vårt yrkande att några av landets främsta experter på tryckfrihetsrätt skulle höras av utskottet röstade man ner i år liksom man gjorde förra året. Det är uppseendeväckande av flera skäl. Att man gång på gång struntar i de tryckfrihetsrättsliga synpunkterna är oroande. Förra året sade finansministern inte ett ord om den saken i sina propositioner. I år viftar han undan problemet med en nästan parodiskt kort hänvisning till förra årets riksdagsbeslut, då man ju sade nej just till en granskning av tryckfriheten. En sak är att socialdemokraterna och några centerpartister tror sig kunna tolka tryckfrihetsförordningen på egen hand utan bistånd från dem som vet bättre. Enligt tidigare uttalanden från riksdagen skall man däremot respektera minoritetens rätt att få information. Det har man inte gjort i år heller. Och skälet är naturligtvis att hela saken är sjuk. Regeringspartiet inser att det är tveksamt om en differentierad pålaga på pressen i kombination med selektiva subventioner verkligen kan förenas med andan i tryckfrihetsförordningens första kapitel. Men i stället för att just därför granska saken särskilt noga föredrar man att tysta ner så mycket som möjligt av debatten genom att säga nej till att höra experter. Mitt omdöme från förra året om konstitutionsutskottets behandling av presstödet gäller tyvärr också i år: i det grundlagsvårdande utskottet har den stora vanvården brutit ut. På ungefär samma sätt har det varit med förarbetena till förslagen om presstöd. De utarbetades förra året i kanslihuset. Ingen utredning fick förekomma. Inga remisser gjordes av regeringen. Inga företrädare för tidningarna fick vara med. Liksom i skattefrågan de här senaste veckorna föredrog regeringen att knåpa fram sina förslag i isolering och utan kontakter med dem som förslagen främst berörde. Och när sedan majoriteten i konstitutionsutskottet avvisade alla motioner om förändringar förra året gjorde man det med motiveringen, att här skall tillsättas en utredning som skall granska både presstödets konstruktion och tidningarnas allmänna läge. Det blev också riksdagens beslut. Kungl. Maj:t skulle tillsätta en 35 utredning. Den är — trots att ett år har gått — ännu inte tillsatt. Regeringen har inte velat ha den granskning av presstödet som en utredning skulle innebära. Den vill inte ha förslag om generella stödformer. Den vill inte ha en rejäl analys av pressens ekonomiska läge inför framtiden. Man föredrar att själv bestämma, själv utreda och själv granska sina egna förslag. Nu avstyrker utskottet återigen i stort sett alla motioner med hänvisning till den utredning som skall tillsättas. Det är bra att den äntligen kommer, om den kommer. Det är inte bra att riksdagen än en gång står utan vägledning när den går att fatta beslut om hur presstödet skall formas. I folkpartiets motion nämner vi ett antal tänkbara generella stödformer: subventionering av tidningspapperet upp till ett visst tak, betalning av radiooch TV-programmen i dagspressen, subventionering av teleprinternätet, mer av arbetsmarknadsannonser i pressen och en del annat. Självfallet är vi inte bundna till de förslagen — de är exempel på vad en utredning snabbt borde resonera om och analysera konsekvenserna av. Generellt presstöd har i motsats till selektivt den fördelen att det stärker hela pressens ställning men samtidigt kan ges en sådan utformning att det framför allt innebär en hjälp för de ekonomiskt svaga tidningarna. Känslan av stöd till en tidning mot en annan tidning behöver inte uppstå med sådana regler. Riskerna för en orättvis inblandning i konkurrensförhållandena och en besvärande styrning av riktade bidrag minskar också påtagligt. Därför bör vi nu snabbt finna ut vilka generella stödformer som kan träda i stället för eller komplettera ett selektivt presstöd. Framför allt är det viktigt att reglerna för produktionsstödet — vare sig det är selektivt eller generellt — blir så fasta och automatiskt verkande som möjligt, så att några prövningar i statliga instanser av enskilda tidningars behov av bidrag inte behöver göras. Det här är ett viktigt krav för att undvika en av farorna med subventioner: risken för styrning, godtycke och frestelse till anpassning gentemot dem som beslutar om bidragen. Det skall inte vara så att reglerna är så oklart utformade att de ständigt måste tolkas och kan ges olika tolkningar. Spåren från presstödsnämndens verksamhet det senaste året förskräcker. Det får heller inte vara så att man medvetet överlåter beslut om enskilda tidningar till de makthavande. Vi skall alltså ha klara, automatiskt verkande regler. Då är vi genast inne på 17 8 i kungörelsen om presstöd. Det finns tidningar som ligger varandra mycket nära i total upplaga. I Gävle har vi det mest uppmärksammade fallet. Gefle Dagblad har omkring 700 exemplar mer än Arbetarbladet . Men Arbetarbladet skall nu få 2,5 miljoner kronor i stöd. Gefle Dagblad får ingenting, skall bara drabbas av annonsoch reklamskatt. Det är en upprörande orättvisa, och den har påtalats i flera motioner till årets riksdag. Folkpartiet tog upp detta och liknande fall redan förra året. Vi sade att det selektiva presstödet kan godtas som ett provisorium. Men för de områden, där tidningar ligger varandra ganska nära i samlad upplaga, är reglerna orimliga. Därför borde vi införa en kompletterande bestämmelse som ger förstatidningen ett lika stort stöd om skillnaden i upplaga är 10 procent och mindre, inget bidrag till förstatidningen om skillnaden är 20 procent och mer, stegvis fallande bidrag till förstatidningen mellan 10 och 20 procent i upplagegap. Den regeln kan naturligtvis — som alla regler — ifrågasättas och senare förbättras. Men den har fördelen att vara klar och entydig — det behövs inga diskretionära beslut om den införs. Den ger dessutom inga väsentliga tröskelproblem, där små förskjutningar kan leda till väldiga förändringar i produktionsstöd. Utskottets majoritet säger nu att presstödsnämnden skall få rätt att ge ”reducerade bidrag i den mån förhållandena ger anledning härtill”. Man menar kanske att det tar bort orättvisorna i fall som Gävle. Folkpartiet kan inte se det så. För det första sägs ingenting alls om när reducerade bidrag skall utgå. Det blir en fri bedömning av presstödsnämnden inom utomordentligt vida ramar. För det andra sägs inte alls vad som menas med ”reducerat bidrag”. Skall det vara 2 miljoner kronor eller 1 miljon eller kanske ett par hundra tusen? Också det skall avgöras från fall till fall Vi får här två möjligheter för en statlig tidningsnämnd att fördela bidrag på grunder som är lösa och ger varje möjlighet till godtycke. Så får ett statligt tidningsstöd inte byggas upp. Det strider mot de principer som vi liberaler och pressen själv arbetar för. Därför har det i år varit självklart för folkpartiet att vidhålla vår konstruktion — också den självfallet ett provisorium i avvaktan på utredningen — som ett alternativ till den godtyckesmodell som utskottets majoritet har kompletterat regeringens förslag med. Till det kommer att vi inte har någon som helst garanti för at! s.k. Gävlefall kan lösas med utskottets förslag. Förra året stod det i propositionen att Gefle Dagblad eventuellt skulle få bidrag enligt den förordning som sedan beslutades. Konstitutionsutskottet lade till att man skulle ha en ”generös” tillämpning av reglerna. När sedan Gefle Dagblad ansökte om bidrag, fick tidningen avslag av presstödsnämndens majoritet! Det finns fler fall än det i Gävle. I Eskilstuna arbetar två dagstidningar i vital konkurrens. Eskilstuna-Kuriren är inte mycket större än Folket . Men Folket skall alltså nu få 2,5 miljoner kronor per år, Eskilstuna-Kuriren ingenting. Två och en halv miljon kronor är ett mycket stort bidrag till en tidning med en upplaga på drygt 20 000 exemplar. Det blir mer än 100 kronor per exemplar och år! Synpunkter i debatten, att det innebär en alltför långtgående snedvridning av resurser och konkurrensläge, är naturliga. Det är då besvärande att den främst ansvarige på tidningen Folket ingenting begriper av just detta. Chefredaktör Olle Svensson är också riksdagsman och ledamot av konstitutionsutskottet. Det förvånar mig inte att det utbrutit en debatt i pressen om herr Svenssons agerande på just det område där han i sin yrkesverksamhet är så starkt inblandad. I stället för att lämna bordet i utskottet när denna sak behandlades, eller åtminstone iaktta passivitet, har Olle Svensson varit den dominerande bland de socialdemokratiska ledamöterna av konstitutionsutskottet. Med stor energi har han upprepade gånger argumenterat för varför folkpartiets förslag till ökad rättvisa mellan tidningar med likartad total upplaga inte kan godtas. Han har alltså vägrat inse att också om han formellt inte är jävig i målet så är han det reellt. Som chefredaktör för Folket har han intresse av att Folket får en ökad subvention och att Eskilstuna-Kuriren inte får någonting. Det är ledsamt att han missbrukar sin riksdagsplats för att värna om det intresset. Att övriga socialdemokrater i utskottet inte lagt band på herr Svenssons ogenerade inlägg i egen sak är ännu ett tecken på den relativa demoralisering som regeringspartiet präglas av i tidningspolitiken. Att man diskriminerar vissa typer av tidningar och privilegierar andra ser vi också i behandlingen av veckopressen. Dagstidningar har ingen moms, annonsskatten är för dem 6 procent, de har rätt till produktionsstöd, de får lån på fördelaktiga villkor ur Pressens lånefond, de har statliga annonser och de har samdistributionsrabatt. Veckopressen befinner sig på alla de här punkterna i ett annat och sämre läge. Bortsett från ett antal regionala veckotidningar, av vilka många utges av centern och som brukar kallas för dagstidningar, så har veckopressen moms, annonsskatten är 10 procent, de har inte rätt till produktionsstöd, inte rätt till lån ur lånefonden, inte rätt till statlig annonsering och ingen samdistributionsrabatt. Det är för det första tveksamt om denna systematiska diskriminering av viss veckopress är förenlig med svensk tryckfrihetslagstiftning. Det är för det andra fel av politiska instanser att så målmedvetet gå in för att försvåra för en viss typ av tryckta publikationer i förhållande till andra. Det är för det tredje ytterst tveksamt om man på goda grunder verkligen kan hävda att t.ex. veckotidningarna Vi och Land av kvalitetsskäl eller annat bör drabbas av alla pålagor och att t.ex. veckotidningen Sjuhäradsbygdens Tidning och dagstidningen Örebro-Kuriren skall gynnas av alla stödformer. Att avskaffa annonsskatten och inte införa någon reklamskatt skulle vara ett sätt att minska pålagorna på den veckopress som ofta i dag sannerligen inte lever i någon slösaktig välmåga. Andra vill minska skillnaderna mellan dagspress och veckotidningar på motsatt väg. I motionen 409 i år diskuteras möjligheter att lägga nya skatter på viss dagspress. Motionären, Kaj Björk, för fram tanken att man skulle momsbelägga inte alla men en del dagstidningar. Avgörande skulle vara, menar Björk, vilka tidningar som inriktar sig på ”seriös information” i stället för på ”underhållning” och ”pseudonyheter”. Man skulle t.ex., menar denne socialdemokrat, kunna momsbelägga dagstidningarnas söndagsbilagor. Tänk er en utveckling i den riktningen i svensk presspolitik! Anta att Expressens och Aftonbladets söndagsbilagor får moms men resten av tidningen slipper moms! Föreställ er de tekniska problemen att få fram vad respektive del av en tidning kostat i framställning! Låt oss ett ögonblick leva oss in i argumenteringen inför den statliga tidningskommission som Kaj Björk vill ha: är det här en ”seriös nyhet” eller är det en ”pseudonyhet” eller är det rentav ”underhållning”? Tänk om en statlig tidningsnämnd skulle behöva sitta och detaljstudera enstaka tidningar och tidningsnummer, sätta betyg och granska innehållet! Måtte vi bli förskonade från att se svensk dagsoch veckopress hamna i ett växande beroende av klåfingriga skattebyråkrater, fördomsfulla finansministrar, dirigeringsivriga riksdagsmän och andra typer av beskäftiga förmyndare. Liberalismen kommer därför att fortsätta att värna om självständiga tidningar. Debatten är sannerligen inte densamma som förr — pressdöden har ändrat mycket. Men vissa grundläggande värderingar har inte ändrats. Ekonomiskt starka tidningar är i regel mer självständiga än andra. Vi skall inte gröpa ur den ekonomiska styrkan hos de tidningar som går hyggligt, och vi skall stödja den press som inte går bra. Regional monopolisering av nyhetsförmedling och opinionsbildning är en fara som vi skall motverka. Men reglerna för presstöd får inte diskriminera och inte ge stort utrymme för godtycke och diskretionära prövningar av statliga tidningsnämnder. De tankarna återfanns förra året i liberala motioner, reservationer och debattinlägg. De finns med liknande uppläggning i folkpartiets motioner i år och i vår reservation nr 2 till konstitutionsutskottets betänkande nr 29; jag yrkar bifall till den reservationen. Jag har ingen som helst förhoppning om att i dag få anständiga svar på de frågor som vi liberaler gång på gång ställt: om den uteblivna tryckfrihetsgranskningen, om annonsskatten som skadat både förstaoch andratidningar, om orättvisor i konstruktionen av det statliga presstödet, om hugskott i dirigerande riktning i vissa socialdemokratiska inlägg om varför inte pressutredningen tillsattes för ett år sedan och annat av det slag jag nu tagit upp. Det jag i stället främst hoppas på är att en intensifierad debatt om pressens problem i kombination med en allsidigt sammansatt och effektivt arbetande utredning kan leda fram till mer av förståelse för liberalismens syn på tidningarnas villkor. Den debatten kommer folkpartiet att fortsätta att föra, redo för samverkan men också berett till strid. Vi gör det inte för att de här problemen i regel engagerar en mycket bred allmänhet men därför att de avgör så mycket av debattfrihet och demokratins vitalitet. Vår utgångspunkt blir också i fortsättningen att utan en stark press kan vi inte tala om en stark demokrati.

Herr talman! Herr Ahlmark har tillåtit sig att i sitt anförande rikta ett angrepp mot en motion som jag har väckt och som inte föreligger till behandling i detta sammanhang. Det är i och för sig ett anmärkningsvärt beteende. Herr Ahlmark har dessutom givit en missvisande bild av motionens allmänna innehåll och inriktning. Vad herr Ahlmark framför allt tycks vilja vända sig mot är tanken att man i presspolitiken och i skattepolitiken skall kunna överväga om det finns några särskilda skäl att främja och understödja annat än seriös dagspress av nyhetskaraktär. Den problematiken har samband med utformningen av vederbörande skatteförordning. Jag kan till herr Ahlmarks uppbyggelse nämna, att den problematiken aktualiserades för mig genom en debatt i Europarådet, där man allvarligt ägnar sig åt dessa problem. Och den som framför allt drev denna synpunkt om en gränsdragning mellan seriös press och underhållningspress var en framstående liberal tidningsman från England.
Herr talman! Herr Björk i Göteborg försöker här smita ifrån vad han har skrivit i motionen 409 till årets riksdag. Den motionen behandlar grundläggande principer om hur vi skall se på pressen och på det svenska presstödet. Herr Björk för där fram tankar, som är skäligen nya i den svenska riksdagens behandling av presstödets fortsättning. Herr Björk menar att man skulle kunna göra skillnad mellan olika typer av dagstidningar. De dagstidningar som vissa människor — herr Björk eller ledamöterna i statliga tidningsnämnder eller riksdagens majoritet eller regeringen — anser vara ”seriösa” skulle slippa moms. De som har mycket ”underhållning” skulle inte göra det. De som har riktiga nyheter skulle slippa moms, men de som har ”pseudonyheter” skulle få betala moms. Vissa delar av tidningarna skulle erhålla momsbefrielse. Men, antyder herr Björk, en del dagstidningars söndagsbilagor skulle kunna beläggas med moms. Detta är så uppseendeväckande att jag menar att det var nödvändigt att i en principiell debatt om presstödets framtid ta upp det. Och herr Björk skall inte smita ifrån den problematiken genom att åberopa någon här icke närvarande utlänning.
Herr talman! Jag konstaterar att det ändå är ett otroligt fattigdomsbevis att herr Ahlmark i sitt försök att ladda upp någon sorts patos i denna fråga icke finner annan möjlighet än att angripa en motion som inte föreligger till behandling och som vederbörande utskott inte har haft anledning att pröva och som det kan förutsättas att flertalet ledamöter i denna kammare ännu inte har läst.
Herr talman! Jag tror att det finns andra här i kammaren som också kände sig angripna av vad jag sade. Herr Svensson i Eskilstuna, som är näste talare, kan säkert inte säga att jag uteslutande koncentrerade mig på herr Björk i Göteborg. Men nu är det på det viset att den motion som herr Björk har väckt tar upp just de problem som vi nu med ökad subvention till dagstidningarna kommer rakt in i. Det har förts en offentlig debatt i pressen denna vår om herr Björks motion. Vad den handlar om är att en statlig tidningsnämnd skall granska enstaka tidningar och enstaka nummer av tidningar och avgöra: Är detta en nyhet, eller är det en pseudonyhet? Är detta seriöst, eller är det underhållning? Jag vill icke se bidragsreglerna för presstödet utvecklas i sådan riktning.

Herr talman! Låt mig börja med att återge vad förre centerledaren Gunnar Hedlund sade under fjolårets debatt om produktionsbidragen till pressen. Enligt min minnesbild sade herr Hedlund ungefär så här, att vissa debattörer i en nära framtid skulle komma att ångra åtskilligt av vad de sagt om presstödets ruskigheter. Ingen kunde väl då våga hoppas att vi så nära i tiden som ungefär ett år efteråt skulle kunna notera en i utskottet nära nog fullständig enighet om reformens huvudprinciper. Men det är ett faktum att konstitutionsutskottets skrivning i föreliggande betänkande vunnit 13 av de 15 ledamöternas fulla stöd. Moderaterna har visserligen gjort ett par tillägg i en reservation, men det hindrar inte att de står bakom allt som återfinns i majoritetsskrivningen. Endast folkpartiet har mält sig ur gemenskapen, inte så mycket i de enskilda sakfrågorna som i motiveringen för förslagen. På en viktig punkt föreslår detta parti också en ändring. Gunnar Hedlund visade god siarförmåga även i ett annat avseende. Erfarenheten skulle nog visa, framhöll han, att ingen tidning skulle komma att försvinna på grund av annonsskatten, medan det däremot var ställt utom allt tvivel att åtskilliga tidningar som eljest skulle tvingas lägga ned sin verksamhet nu kunde fortsätta. Hur man då kunde tala om att tryckfriheten begränsades var omöjligt att se, sade herr Hedlund.

Socialdemokrater och centerpartister hävdade att dessa folkpartister ägnade sig åt juridiska hårklyverier och att vi väl ändå inte kunde ha en så dålig tryckfrihetsförordning här i landet att den förbjöd ingripanden för att bevara villkoren för en allsidig tidningsdebatt. Ett år har gått. Inga grundlagsexperter har hört av sig i skrivelser till utskottet eller i någon vetenskaplig tidskrift som jag har kunnat läsa. Det enda som händer är att folkpartiet i sin reservation utan en stavelses ändring — och herr Ahlmark i sitt anförande också han nära nog utan en stavelses ändring — upprepar förra årets argumentering, som ebbar ut i att man inte vågar ha någon mening i frågan om tryckfrihetsbrott förelegat eller inte. Men alla partier utom folkpartiet är i betänkandet ense om att uttala att förra årets beslut fattades i ett läge, då åtskilliga dagstidningar hotades av nedläggning till följd av den koncentrationsprocess dagspressen genomgått under de senaste decennierna. Utskottet konstaterar i efterhand ”att flera dagstidningar med en sammanlagt mycket stor läsekrets skulle fått läggas ned, om stödåtgärder inte satts in så snabbt som skedde”. Utskottet tillägger att det därför kan ”instämma i departementschefens uttalande att produktionsbidragen varit värdefulla”. Om herr Hedlund visat sig bli sannspådd, har däremot en annan partiledare klart dementerats av utvecklingen. Han gjorde i samma debatt det fantastiska påståendet om regeringens och de bakom den stående partiernas initiativ att man handplockat tidningar på ett sätt som medför att de bättre och större tidningarna drabbas, medan de mindre och sämre skötta — ty det är den saken det gäller, sade partiledaren — premieras. Så alltså enligt denna andre partiledare, vars namn jag här inte nämner. Det skall villigt erkännas att detta var ett uttalande som inte ens var representativt för stämningen förra året men väl svarade mot uppfattningarna vid den första pressutredningens presentation i 1960-talets början. Då hånades öppet personalen på andratidningarna som inkompetent. Förstatidningarnas folk var ena överdängare i att vara skickliga. Jag tyckte nog att litet av återklanger av dessa överdrifter och dessa förolämpningar mot stora grupper tidningsmän i landet fanns i Per Ahlmarks anförande med dess ensidiga hyllning till de s.k. oberoende tidningarna. Det är utvecklingen mot en alltmer utpräglad monopoliseringssituation med flera stora borgerliga tidningar inblandade som har föranlett opinionssvängningen. Denna utveckling kan illustreras med några siffror. Under 1950 och 1960-talen har antalet tidningar reducerats från 175 till 100 i dag. Nu har vi i själva verket bara ett 20-tal platser i vårt land som har mer än en tidning på utgivningsorten, och över 60 platser som bara har en enda tidning.

Jag finner det mycket tillfredsställande att bidragshöjningen blir särskilt stor för storstadspressen. Den som kom till Stockholm som aktiv tidningsman i Morgon-Tidningen 1946 minns vilket rikt utbyte av tidningar det då fanns här på morgnarna.

Då man tänker på detta, förstår man vilken utarmning som har skett i pressdebatten genom tidningskoncentrationen. Det får inte ske att Dagens Nyheter blir ensam på täppan på morgonen här i staden, och det vill den heller inte bli. Motsvarande resonemang kan föras om lägena i Göteborg och Malmö och i en rad landsortsstäder. Mot det ökade stödet till andratidningarna och beloppens storlek har ingen som helst invändning rests i utskottet. Moderaterna och folkpartiet har visserligen kritiserat presstödets konstruktion men accepterar detta i likhet med övriga partier som ett provisorium. Moderaternas tilläggsyrkanden gäller dels kritik mot kopplingen annonsskatt-presstöd, dels krav på att provisoriets varaktighet begränsas till att gälla längst intill utgången av år 1973. I fjol avvisade moderaterna propositionen och ville efter snabbutredning ha nytt förslag redan från föregående höst. Det nya är alltså att moderaterna dels accepterar provisoriet, dels avvaktar nytt förslag i riksdagen 1973. Utskottet vill inte på detta sätt tidsbegränsa utredningens arbete. Så till vida tillmötesgår dock konstitutionsutskottet moderaternas önskemål att utskottet uttalar sig för att den del av presstödskungörelsen som behandlar förstaoch andratidningar på utgivningsorter, där konkurrensförhållandena bedöms vara jämförbara, av utredningen om möjligt skall behandlas med Nr 85 förtur. ; Onsdagen den Inför utskottet har företrädare för folkpartiet sagt att det bygger sitt 24 maj 1972 ställningstagande på en helt annan filosofi i dessa frågor än de tre partier — ——— — gör som har bildat utskottsmajoriteten. Jag har haft svårt att utröna vad Skatt på reklam, folkpartiet egentligen syftar till med sin mångordiga reservation och med 10808 de än omfångsrikare aktstycken som återfinns i de motioner som man hänvisar till. Jag blir än mer fundersam efter herr Ahlmarks uttalande. Han säger dels att folkpartiet i huvudsak accepterat förslagen, dels att han betraktar framläggandet av dessa förslag som ett bottenmärke i svensk politik. Jag skall dock söka bemöta några av de synpunkter som herr Ahlmark tog upp i sitt anförande. I folkpartiets motion söker man dra upp de centrala skiljelinjerna mellan regeringen och folkpartiet i den grundläggande synen på samhällets presspolitik. Enligt herr Ahlmarks uppfattning skulle regeringens linje vara att, som han uttrycker sig, klämma åt tidningar som bär sig för att kunna ge direktstöd åt mindre konkurrenter.

Ser man på annonsprisutvecklingen för 1971, finner man att konjunktursvackan den här gången varit ovanligt djup och i förening med prishöjningar liksom tidigare främst drabbat andratidningarna, medan förstatidningarnas minskning på hela året, i varje fall i landsorten, varit obetydlig eller i vissa fall obefintlig. Det kan nämnas att A-pressen, som har flertalet andratidningar inom landsortsområdena, under 1971 minskade i annonsvolym inom dessa regioner med 12,5 procent, medan Förenade landsortstidningar, som i sig rymmer flertalet förstatidningar, minskade med 6,5 procent. Låt mig ta ett lokalt exempel för att nu inte syssla med retorik liksom herr Ahlmark utan med faktiska förhållanden. I Östergötland har annonsutvecklingen medfört att märkesvaruannonsörerna av en total annonsering omfattande 2 999 spaltmeter under 1971 satsade 410 meter på andratidningen Folkbladet i Norrköping. Samtidigt annonserade samma annonsörer i Norrköpings Tidningar inom ett utrymme av 1 254 spaltmeter och beställde slutligen hos Östgöta Correspondenten i Linköping placering för 1 335 spaltmeter annonser. De båda förstatidningarna ökade sammanlagt med 7 spaltmeter eller höll status quo. Andratidningen minskade med 212 meter eller med 34 procent. Slutsatsen av detta, som är ett ganska typiskt exempel från de 20 orter där det fortfarande utkommer mer än en tidning, blir att förstatidningarna fått en bromsning i sin expansion, medan hela tillbakagången 43 Nr 85 fallit på andratidningen. Onsdagen den För andratidningen har dock genom produktionsbidraget netto 24 maj 1972 effekten på intäktssidan blivit positiv i förhållande till andra år. 1 SP GRE NSP NEN IDEN Det är i en utvecklingsprocess som den beskrivna som tidningsdöden Skatt på reklam, ofta skördat sina offer. För att motverka konsekvensen av årliga | omm annonsprishöjningar, större i procent än annonsskatten, vilken utgått med mellan 4 och 5 procent av intäkterna — inte framkallade av finansministern, utan av de förstatidningar som har monopol över prisbildningen — behövs sannerligen ett presstöd. Låt mig ta ytterligare ett exempel — nu talar jag om den totala annonsvolymen. Under 1971 har annonsörerna styrt 12 700 spaltmeter annonser till de Smålandsregioner som täcks av Jönköpings-Posten och Smålands Folkblad. Av denna annonsvolym har ungefär 9 200 spaltmeter gått till förstatidningen Jönköpings-Posten, medan andratidningen Smålands Folkblad fått något över 3 500 spaltmeter. I pengar betyder detta i runda tal att Jönköpings-Posten enbart i annonsintäkter fått omkring 12 miljoner kronor, medan Smålands Folkblad fått ca 4 miljoner kronor. Det är alltså en skillnad bara i annonsintäkter på i runt tal 8 miljoner kronor. Det är mot den bakgrunden man skall se det produktionsbidrag som tilldelas andratidningar för att ge dem en chans att överleva. Man bör ställa bidraget till Smålands Folkblad på 750 000 kronor mot skillnaden i annonsintäkter på tidningarna i Jönköping, som är 8 miljoner kronor. Efter inbetalningen av annonsskatt blir den skillnaden ca 7,5 miljoner kronor.

Jag vill vitsorda inför kammaren att man bland tidningsmän, både på | ekonomioch på publicistsidan, tar betydligt allvarligare på de här frågorna än ledamöterna måhända föreställde sig då de kanske tyckte att tidningarna litet väl måttlöst talade i egen sak under stormen kring annonsskatteförslaget. — Detta sagt utan att jag personligen tar tillbaka ett ord av vad jag själv hävdat av kritik mot vad jag betraktar som en olycklig sammankoppling av en annonsskatt och ett presstöd. Jag vidhåller den kritiken, samtidigt som jag emellertid konstaterar att debatten i flera lägen gjort nytta: det har gjorts betydande modifika I tioner i propositionerna i förhållande till tidigare uttalanden. Särskilt 44 värde fäster jag vid att annonsskatten frikopplats från reklamskatten i övrigt. Detta bör göra det möjligt för finansministern att undvika framtida uppräkningar av annonsskatten, åtminstone under den tid då pressens förhållanden utredes. Jag framhöll förra året — och jag vet att många inom branschen känner precis som jag — att tidningarnas position i den här debatten hade varit betydligt bättre, om man klarare hade erkänt det problem som uppstått genom att de till 60-70 procent lever på annonser.

På så sätt medverkar konsumenten till att säkra sin frihet att välja bland många åsiktsdifferentierade tidningar. Jag kommer här in på den typ av problem som jag anser angeläget att den av finansministern aviserade pressutredningen skulle syssla med vid sidan om huvudfrågan att säkra ett långsiktigt selektivt stöd. Departementschefen uttalar att utredningen bör undersöka rationaliseringsmöjligheterna inom pressen, bl.a. i fråga om samarbete på produktionssidan, och utskottet instämmer däri. TU har i sitt yttrande gått längre och understrukit att man bör ge en vid syftning åt frågor av denna art. Bl. a. kan man förutsätta samarbetsåtgärder för att exempelvis utlånade medel från Pressens lånefond skall kunna bli väl använda även av företag som saknar egen expertis på såväl den tekniska som den statistiska och den marknadsmässiga sidan. Civilekonom Birger Walles har i ett intressant inlägg i tidningen Marknaden erinrat om att tidningarna fortfarande lever i en helt konventionell totalkonkurrens med varandra. Man konkurrerar med teknik, ekonomi, med annonsförsäljning och med produkten tidningen som sådan. Samdistribution är regel, det är sant, men det gäller att nå längre i en samverkan, som kommer både läsare och annonsörer till godo. Man kan se, säger Walles, hur konturerna till en teknisk samverkan i Stockholm växer fram under stora våndor. Men en samverkan inom annonsförsäljningen är väl knappast ens påtänkt. Det naturliga för orter med flera tidningar måste dock vara, anser Walles — och den frågan kan ju alltid ställas under debatt — gemensam annonsförsäljning och gemensamt annonsinförande. Detta är naturligt för annonsören, som automatiskt får möjlighet till full marknadstäckning. Det är naturligt för läsaren, som får samma tillgång till reklamens informationer oavsett vilken tidning han väljer. Därmed borde saken vara naturlig för tidningarna, hävdar Walles. Genom ett rationellare utbud av annonsutrymme skall båda tidningarna på en ort få bättre ekonomi och därigenom större möjligheter att konstruktivt konkurrera med den journalistiska produkten, och det är ju här och först här konkurrensen har ett berättigande enligt Walles' mening. Det borde inte vara främmande för utredningen att till begreppet rationaliseringsmöjligheter även räkna dessa frågor. Likaså är det självklart att utredningens överväganden bör göras mot bakgrunden av en prognos beträffande dagspressens och andra pressgruppers roll i fortsättningen. Vad man bör komma fram till är enligt min mening ett handlingsprogram för reell pressfrihet som ett viktigt komplement till vad herr Ahlmark så ofta talat om, den grundlagsfästa yttrandefrihet för massmedierna som massmedieutredningen har att lägga fram förslag om. Därvid kan man inte — även om det givetvis inte kan bli någon huvudsak — undgå att analysera vilken effekt som etermediernas, radions och televisionens, utveckling och framväxten av annan mediateknik kan få för pressen. En utgångspunkt i propositionen som utskottet varit mån om att slå vakt om både i år och i fjol har varit, som också TU påpekat, att ett presstöd med nödvändighet måste utformas så att utrymmet för diskretionär prövning blir så begränsat som möjligt. Annars kan godtycke uppstå. Det har varit väsentligt att skapa sådana kriterier för presstöd att staten inte kan blanda sig i företagens interna förhållanden. Ingen inom branschen har bestritt att de fastställda, automatiskt gällande reglerna om att man bör utgå från läget på utgivningsorten vid fastställande av bidragsberättigade s.k. andratidningar har starkt underlag i vad man erfarenhetsmässigt bedömt vara viktigt då man skall fastställa olika tidningars konkurrensposition. Givetvis uppstår tröskelproblem, och det är dessa som utskottet lagt ned en verklig kraftansträngning för att om inte helt lösa för dagen — det är omöjligt — så dock skapa förutsättningar för en snar lösning etappvis. De beslut utskottet föreslår att riksdagen skall fatta då det gäller effekten av systemet i de fall då två tidningar anses ha ett likartat konkurrensläge har stöd av centern, socialdemokraterna och moderaterna. Dessutom kan påpekas att förslaget helt svarar mot de önskemål som framförts i Tidningsutgivareföreningens skrivelse till utskottet. Det är när jag har förfäktat dessa principer som herr Ahlmark understår sig att här hävda att jag ogenerat talat i egen sak. Finns det ingen skamkänsla hos herr Ahlmark? Jag vill till herr Ahlmark ändå uttala glädjen att han i dag fäller detta omdöme om min person här i kammaren i närvaro av konstitutionsutskottets ledamöter. Tidigare har i folkpartipressen förekommit subjektiva versioner av vad som inträffat, då herr Ahlmark inför ett offentligt möte, enligt referat i Aftonbladet, klankat på mig. Jag är honom därför tacksam att anklagelsen riktas här i dag mot min person, så att jag får möjlighet att försvara mig. Endast för detta är jag tacksam mot herr Ahlmark. Utskottet föreslår riksdagen ett beslut som innebär att man fastställer automatiskt verkande regler. Jag vill i detta sammanhang bemöta vad herr Ahlmark sagt om huruvida Folket skall ha stöd eller inte. Automatiskt verkande regler avgör när stöd skall utgå. I fråga om gränsfallen har jag anslutit mig till den bedömning som omfattas av 13 av utskottets 15 ledamöter. Skulle man tro herr Ahlmark så skulle jag ha lyckats att med min energiska kampanj i utskottet föra bakom ljuset inte bara mina socialdemokratiska utskottskamrater, utan även centerns och moderaternas ledamöter. Några sådana domptöregenskaper bör man nog inte tillmäta mig. Jag tycker för min del, i likhet med vad som har framhållits i utskottet från bl.a. moderaternas och centerpartisternas sida, att utskottets bemödanden i dessa avseenden är värda en mera uppskattande bedömning än den herr Ahlmark svarat för. Utskottets skrivning innebär att utredningen, som tidigare sagts, med förtur skall behandla frågor som berör tillämpningen av 17 8 i presstödskungörelsen. Vidare bör presstödsnämnden utan avvaktan av utredningens bedömning ges möjlighet att besluta om reducerade bidrag i den mån förhållandena ger anledning därtill. Det är precis så långt man nu kan komma, och i det fallet kan vi helt bygga på Tidningsutgivareföreningens förslag. I förra årets debatt bad herr Ahlmark någon företrädare för majoriteten att tala ur skägget om vad det var för fel på folkpartiets förslag till komplettering av 17 § i presstödskungörelsen. Kammaren får därför ursäkta att jag något utförligare än förra året uppehåller mig vid denna punkt för att hindra mytbildning. Den regel folkpartiet anser bör införas har refererats av herr Ahlmark. Man vill skapa en trappa som ger en förstatidning möjlighet att få samma bidrag som en andratidning i de fall där skillnaden mellan respektive tidnings sammanlagda upplaga inte överstiger 10 procent. Mellan 10 och 20 procent utgår efter vissa regler reducerat bidrag. Detta förslag, som tillstyrks i reservationen 2, har inte kunnat vinna anslutning från branschen i dess yttrande utan hänvisas till prövning i utredningen. Orsaken till detta måste vara att den sammanlagda nettoupplagan för en tidning inte är något bra uttryck för tidningarnas konkurrenssituation. Man kan bara erinra om att tillskott av upplaga kan vara beroende av en tidnings ambition att upprätthålla en edition inom ett område trots att detta på grund av låg hushållsspridning medför betydande ekonomiska uppoffringar. Det kan väl då inte vara riktigt att ett beslut av en andratidnings ägare att bibehålla eller slopa en sådan, låt oss kalla den kulturbana skall bestämma om en förstatidning skall få presstöd eller inte. Herr Ahlmarks system utgår ifrån detta. Hur amatörmässig folkpartiets metod att använda totalupplagan som mätare av tidningars konkurrensposition är kan belysas med det av herr Ahlmark nämnda exemplet från Gävle. Det är riktigt att skillnaden i total upplaga mellan Arbetarbladet och Gefle Dagblad är 700 exemplar, men herr Ahlmark nämner inte att Gefle Dagblad har 66 procent av sin totalupplaga i Gävle stad, medan Arbetarbladet har mindre än en tredjedel av sin totalupplaga på utgivningsorten. Detta medför att Gefle Dagblad kan använda sin höga täckningssiffra på utgivningsorten i ackvisition för annonsering i det område där de största annonsörerna finns och i den mest befolkningsrika delen av utgivningsområdet. Vidare får Gefle Dagblad lägre kostnader därför att upplagan är mera koncentrerad. Det är mycket möjligt att Gefle Dagblad bör bli berättigad till produktionsbidrag men inte enligt de automatiskt verkande regler med ständigt nyskapade tröskelproblem, som herr Ahlmark föreslår. Det måste bli på så sätt som utskottsmajoriteten föreslår att prövningen av bidrag sker inom ramen för § 17. Än mer groteska bleve konsekvenserna av herr Ahlmarks rekommendation i Malmöområdet. Där skulle, som har påpekats i olika sammanhang, Sydsvenska Dagbladet tilldelas 2,5 miljoner kronor enligt folkpartiets förslag. Det rör sig om en tidning som på grund av sin koncentration till Malmöområdet har dubbelt så höga annonsintäkter som sin lokalkonkurrent — 50 miljoner mot 25 miljoner kronor — och relativt sett måste ha lägre kostnader. För Arbetet gäller att denna tidning av ideella skäl utkommer i Göteborg på grund av att den borgerliga jätten Göteborgs-Posten har slagit ut Ny Tid.

Det här anförandet har kanske blivit en aning för polemiskt med tanke på den faktiska stora enighet som förelegat i konstitutionsutskottet. Många uppslag har vi fört vidare till den utredning som finansministern skall tillsätta. Herr Ahlmark har emellertid provocerat mig till att ta upp en som jag hoppas konstruktiv diskussion inom ämnesområden som under 30 års arbete i pressen har intresserat mig. Låt mig därför till sist uttala min glädje över att vi numera i både debatt och handling är på glid bort ifrån en alltför ensidig liberal pressideologi.

Tidens tusende tungor tala i hans öra, och han kan när som helst emottaga besök av själva tidsandan.” Ja, sådana fanfarer är herr Ahlmark specialist på. Visst skall tusen tungor få tala. Det har också socialdemokratin kämpat för i sina ansträngningar att utbygga demokratin. Det är den enda för en demokrati värdiga linjen. Men om av olika skäl, kanske tekniska, kanske ekonomiska, vissa tungor aldrig får komma till tals, då behövs en samhällets presspolitik som har som klart utsagd uppgift att motverka marknadskrafternas utslag och garantera läsarna ett mångsidigt urval bland våra tidningar. Med denna motivering yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna talade i början av sitt anförande något om de tryckfrihetsrättsliga aspekterna och om den diskussion som fördes förra året och verkade en aning tillfredsställd över att, som han sade, inte några experter sedan dess har låtit höra av sig. Jag vill i denna fråga säga att respekten för grundlagen är så viktig att det enligt min mening aldrig får lämnas någon möda spard när det gäller att noggrant pröva grundlagsenligheten. Så snart ens en misstanke uppkommit om att grundlagsenligheten inte är helt klar, bör man göra vad man kan för att skapa klarhet. Jag tror också att herr Svensson i Eskilstuna med tanke på vad de experter framhöll som lät höra av sig förra året måste medge att det förelåg misstanke om bristande grundlagsenlighet. Jag anser fortfarande att det är och bör vara ett oavvisligt krav i detta hänseende att verkligen söka genomlysa sådana frågor. Enligt min mening står intresset för att respektera grundlagen och att se till att den verkligen följs inte på något sätt i motsättning till tillgodoseendet av dels kravet på en tillräcklig mångsidighet i pressen, dels kravet på att bevara sysselsättningsmöjligheterna.

Dessutom skall herr Svensson i Eskilstuna inte glömma bort de sysselsättningsproblem som utförligt redovisas i vår reservation i avsnittet beträffande reklamskatten. Det finns verkligen anledning att ta hänsyn till vilka konsekvenser för den grafiska branschen som ett beslut i den frågan kan komma att få. Till sist, herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna talar om den av finansministern aviserade pressutredningen. Det är fråga om ett beslut i riksdagen om tillsättande av en kommitté för detta ändamål, och det beslutet är vid det här laget ett år gammalt. Anser inte herr Svensson i Eskilstuna att det är angeläget att hos finansministern efterlysa ett besked om tillsättandet av denna utredning? Har man inte förhalat den frågan tillräckligt?

Herr talman! Det var en väldig skillnad mellan ord och handling i herr Svenssons i Eskilstuna uppträdande i det senaste anförandet. Han sade att vad han och hans parti hade talat för var pressens styrka och sysselsättningen i grafiska branschen osv. Men om några timmar skall han och hans parti rösta igenom en reklamskatt som kommer att driva människor till arbetslöshet just i den grafiska industrin. Han beskyller oss för att inte vara intresserade av sysselsättningen där, medan han själv kommer att vara med om beslut som kommer att öka arbetslösheten på den här sektorn. Olle Svensson frågar retoriskt gång på gång: Vad är då folkpartiets pressfilosofi? Den har förts fram i en rad av våra motioner, reservationer och debattinlägg. Den är: Försvaga inte tidningar som går ekonomiskt hyggligt, stärk tidningar som inte går bra. Det innebär nej till annonsskatt och nej till reklamskatt. Det innebär ja till ett rättvist och rimligt utformat presstöd. Jag tror att det är tjugonde gången som jag har sagt detta från den här talarstolen. Men ändå har Olle Svensson inte förstått att de två linjerna hänger ihop: att å ena sidan inte försvaga tidningar som går hyggligt och å andra sidan stärka tidningar som inte går bra. Man kan därför inte säga: ”Ja, men jag är för presstöd, alltså är jag för oberoende tidningar”, om man samtidigt gröper ur den ekonomiska styrkan ur andra tidningar genom en annonsskatt och vidare minskar reklamintäkterna också för andratidningarna och gör dem mera beroende av subventioner. Nu argumenterar Olle Svensson genom att visa upp en rad siffror om hur annonsskatten har verkat negativt för förstatidningarna, men kanske framför allt negativt för andratidningarna. Just det! Det är just på grund av annonsoch reklamskatten som herr Svenssons parti med alltför stort bistånd har drivit igenom som man inte kan stå och tala sig varm för pressens oberoende och för starka tidningsföretag, när man samtidigt trycker på ja-knappen när det gäller annonsoch reklamskatt. Vidare säger Olle Svensson: Men vi vill lämna så litet utrymme som möjligt för diskretionära beslut. Utmärkt! Varför inför ni då en regel som ger en utomordentligt stor möjlighet just för diskretionära beslut? ”Reducerade bidrag skall utgå i den mån förhållandena ger anledning därtill” — jag tror att det är den exakta formuleringen. ”Reducerade bidrag”? Hur mycket reducerade? Till 2 miljoner, 1,5 miljoner, 1 miljon, 200 000? ”I den mån förhållandena ger anledning härtill”? Vilka förhållanden avses: total upplaga, upplaga på utgivningsorten, annonsvolym? Det är ett totalt godtycke som kan komma att bli följden i presstödsnämnden, därför att man nu, tvärtemot Olle Svenssons allmänna riktlinjer, skall genomföra rätt för diskretionära beslut i en väldig omfattning. Vad slutligen beträffar Olle Svenssons egen person förde han vid första sammanträdet i utskottet en väldig polemik mot tanken att vi skulle införa en regel som skipar mer rättvisa mellan tidningar som ligger varandra nära. Andra sammanträdet var han, för att fånga in något annat parti, tvungen att gå med på detta beslut som medger diskretionära prövningar. Olle Svensson, detta är icke bra, om man är beroende av dessa beslut som chefredaktör för en tidning.

Herr talman! Jag noterar den ändrade tonen i herr Ahlmarks andra inlägg med stor tillfredsställelse. Debatt lönar sig, som det är sagt. Till fru andre vice talmannen vill jag säga att tryckfrihetsförordningen och dess grunder är en viktig sak. Jag tillhör själv massmedieutredningen och har alltså uppdrag att utforma en ny massmedielag. Men jag känner ju till att tryckfrihetsförordningen utgår ifrån att hinder inte får resas mot tidning på grund av denna tidnings innehåll. Det finns inte något i den här utformningen av förslaget som tyder på att förslaget skulle innebära sådant hinder. Men jag skall gärna återkomma till det; herr Molin skall ju närmare beröra de här frågorna. Vidare kom herr Ahlmark in på de reflexioner som jag gjorde med anledning av hur det i praktiken kan ställa sig beträffande relationerna mellan förstaoch andratidningar.

Jag försökte ange några lösningar, och jag hoppas också att herr Ahlmark nu när han blivit mera försiktig i anden skall i fortsättningen slå vakt om ett selektivt stöd. Jag stärktes i de tankarna då jag lyssnade till fru andre vice talmannen när hon höll sitt första anförande. Då sade hon: Presstödet bör göras om från grunden. Nej, det räcker inte, som herr Ahlmark säger, med vackra ord om fria tidningar. Om vi skall kunna göra något verkningsfullt i den här situationen, behövs det ett selektivt presstöd. Det visar mina exempel ifrån Östergötland och Småland. Vidare vill jag säga att herr Ahlmark är nog en aning inbilsk, då det förhållandet att jag tillsammans med flertalet övriga i konstitutionsutskottet underkänt herr Ahlmarks metod att klara problemet med 17 § ger honom anledning att moralisera över mitt beteende och tillskriva mig smutsiga motiv. Är det inte enklare att tänka sig att vi inom utskottet gemensamt bedömt metoden som omöjlig?

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna säger med anledning av tryckfrihetsförordningens bestämmelser att hinder inte får resas mot tidning på grund av denna tidnings innehåll, att det inte finns någonting i de nuvarande bestämmelserna och inte heller i det nya förslag som ligger på bordet som innebär sådant hinder. Nej, jag är medveten om det och här upprepar jag det uttalade förtroende som jag uttalade i mitt första anförande för presstödsnämndens ledamöter, inte minst för dess ordförande och sekreterare. Det är alltså ingen kritik men det jag säger drabbar hela presstödsnämnden och även mig, nämligen att ingen kan garantera vad det finns för motiv i bakhjärnan, då man går att besluta, vad det medvetet eller omedvetet är för tankar som styr, när man har så väldigt vida ramar som onekligen finns för presstödsnämndens verksamhet. Jag skall inte nu ta upp själva sakfrågan, tryckfrihetsfrågan, i en sista kort replik; det finns inga möjligheter till det. Men jag tycker att det är ett angeläget intresse att i alla frågor — det gäller inte bara den här — när det finns en minoritet som vill ha en utredning gjord, inte minst vad beträffar så viktiga frågor som grundlagsenigheten, att gå in för att sådana önskemål respekteras och att utredningen blir gjord. Vidare vill jag, herr talman, ytterligare med anledning av det som herr Svensson i Eskilstuna sade om att presstödet behöver göras om från grunden, säga att jag verkligen har den uppfattningen och fått den befäst efter att de här reglerna har verkat under ett år. Det finns inga möjligheter att komma fram på ett vettigt sätt, när man låtsas att det är ett selektivt stöd, medan det i själva verket inom vissa selektiva ramar är ett generellt stöd. Det blir så egendomliga konsekvenser av det. Herr finansministern har ju ändå inte, dess bättre vill jag gärna säga, gått in för att man skall ställa stödets storlek i direkt relation till hur förlustbringande företagen är. Det skulle dock vara ett verkligt selektivt stöd. Men om man skall halta på det här sättet, både ta hänsyn till den ekonomiska ställningen och blunda för den, blir det mycket egendomliga effekter. Det är inte bra att fortsätta på det sättet. Det är jag övertygad om, herr talman.

Herr talman! En dominerande linje i herr Svenssons i Eskilstuna inlägg var att det inte skall finnas regler som ger utrymme för diskretionära beslut. Samtidigt har han framför allt pläderat just för diskretionära beslut vad gäller Gefle Dagblad, Arbetarbladet, Folket, Eskilstuna-K uriren, Dala-Demokraten, Falu-Kuriren etc. Jag anser att det är fel att vara den drivande i polemiken mot de alternativa regler som folkpartiet har föreslagit, när man själv är beroende av att de reglerna inte införs. När man sitter som chefredaktör för tidningen Folket, skall man inte vara den som kritiserar de regler som skulle skapa en ökad rättvisa i Eskilstuna. Det är klart att detta inte är ett jäv formellt, men det är ett jäv reellt. Man kan då inte skylla på att andra har samma mening. Om man i en kommunal nämnd, där man är jävig, skulle skylla på att andra tycker likadant som man själv, skulle man bli utskrattad. Man bör ligga lågt, när man i sin civila yrkesverksamhet har ett intresse av ett visst beslut, just för att slippa diskutera vilka motiv man har haft. Det som herr Svensson i Eskilstuna angriper mig för är att i Gävle skulle folkpartiets regler verka litet egendomligt. Gefle Dagblad ges ut i 700 fler exemplar än Arbetarbladet. Men, säger herr Svensson i Eskilstuna, Gefle Dagblad har så fin spridning i Gävle, så det är inte rimligt följa vår linje. Det innebär i klartext att Arbetarbladet skulle kunna bli betydligt större än Gefle Dagblad och ändå få 2,5 miljoner kronor, medan Gefle Dagblad inte skulle få någonting utan bara drabbas av annonsskatt. För att klara den här debatten säger herr Svensson i Eskilstuna att ”reducerade bidrag” kan lösa det problemet. Det löser inte alls problemet. På vilken grund skall man i så fall besluta om bidrag till Gefle Dagblad? Skall man gå efter den totala upplagan? Nej, det har herr Svensson i Eskilstuna avvisat. Är det upplagan i Gävle som skall vara avgörande? I så fall — hur stor får den vara och därmed gapet mellan tidningarna? Är det annonsutvecklingen i de båda tidningarna? Är det tidningarnas bokslut man skall gå efter? Eller är det något slags allmän skönsmässig bedömning som man skall göra i en så pass splittrad styrelse som tidningsnämnden? Nej, herr Svensson i Eskilstuna, går man emot diskretionära beslut, måste man också gå emot majoriteten i konstitutionsutskottet. Låt oss ha klara regler framför godtycke. Låt oss rösta på reservationen 2.

Herr talman! Vilka automatiskt verkande regler man än inför - sådana har ju införts nyligen efter beslut av riksdagsmajoriteten — så krävs diskretionär prövning beträffande tröskelfallen. Herr Ahlmark har - Nr 85 själv anslutit sig till 17 §, som innebär att man skall kunna ge bidrag då ESS TUNA ERT 5 ES Onsdagen den en förstatidning inom ett område har motsvarande svårigheter som en 24 maj 1972 andratidning. Det är den regeln som vi här har byggt på. träter ARNE Det förslag som folkpartiet har lagt är automatiskt verkande — det är Skatt på reklam, riktigt — men man kan inte ta vilka groteska regler som helst bara för att — 72. Mm. de är automatiskt verkande. I Malmöområdet skulle det innebära att Sydsvenska Dagbladet, som har mer än 50 miljoner kronor i annonsintäkter, genom detta beslut skulle få 2,5 miljoner kronor. Arbetet har för närvarande 25 miljoner kronor i annonsinkomster. Detta visar att reglerna är helt orimliga. Jag vet att herr Ahlmarks utskottskamrat, herr Nelander, har precis samma uppfattning som jag, att man på detta sätt förstärker Sydsvenska Dagbladets ställning gentemot exempelvis Trelleborgs Allehanda. Då tycker jag liksom fru Nettelbrandt att det förslag som framförs i motion nr 1599 år 1972 och gäller förstatidningar och som bl.a. herr Carlshamre stöder är betydligt vettigare. Sedan detta om jäv. Det är intressant detta nya att det skall vara jäv mot folk som företräder en viss branschsakkunskap. Skall det vara jäv mot herr Hovhammar, när han pratar om sina branschproblem i näringsutskottet? Skall det vara jäv mot herr Fälldin, då vi fastställer subventioneringen av fårköttet till 2 kronor per kilo? Herr Ahlmarks resonemang på dessa punkter är helt orimligt.
Herr talman! Debatten här den senaste stunden har enligt min mening klart utvisat att presstödet är behäftat med allvarliga fel och att det därför finns all anledning att den utredning som riksdagen en gång beslutat om nu äntligen tillsättes. Dess arbete bör, som vi framhållit i vår motion, bedrivas så snabbt att reglerna för det nuvarande stödet endast skall gälla längst intill utgången av år 1973. Det finns alltså anledning att rösta med vår reservation, nr 1, som kräver en snabb utredning, så att vi kan få fram nya bestämmelser att gälla senast fr.o.m. årsskiftet 1973-1974.
Herr talman! När jag suttit och lyssnat på debatten här i dag, har jag funnit att åtskilligt av vad som sagts har anknytning till den debatt vi hade för ett år sedan. Vad som delvis är nytt är beskedet om — och där vill jag svara herr Schött direkt — att den mer omfattande pressutredningen skall tillsättas. Det gjordes ett uttalande för ett år sedan om att man skulle tillsätta en utredning, som närmare skulle se över stödformerna. Jag har väl uppburit ett visst klander i en del inlägg här i dag för att denna utredning inte har satts till. Jag tror emellertid att man inte har tappat bort någonting genom att man väntat med den.

Jag tänker närmast på det produktionssamarbete som under de senaste månaderna har blivit aktuellt och som jag tycker är värt ett övervägande i den större och mera omfattande utredning som nu kommer att tillsättas. Slutsatsen av detta, herr talman, är att jag inte tror att man har tappat bort någonting. Utredningen kommer att tillsättas. Det finns möjligheter att skriva utförligare direktiv för den, och den kommer att få en allsidig sammansättning av både parlamentariker och representanter för pressen. Vi behandlar här i dag två utskottsbetänkanden, som intimt hänger samman med varandra. Det senaste meningsutbytet hade väl i alldeles exceptionell grad en slagsida, då man uteslutande talade om presstödet men inte sade någonting om finansieringen av det presstöd som man har nått en så i och för sig glädjande enighet om. KU:s ledamöter är, om jag fattat utskottsbetänkandet rätt, samtliga ense om att ett presstöd bör finnas. Det nu utgående presstödet bör förstärkas i den omfattning som här föreslås från regeringens sida. Det finns ett par reservationer. Den första från moderaterna om att man bara skall binda sig för ett år är kanske lovvärd, om man tror att den kommande pressutredningen inom ett år skall vara beredd att lägga fram ett nytt förslag. Jag tror det knappast. Det är möjligt att man från moderaternas sida om ett år får lov att prolongera sin accept ytterligare ett år framöver i avvaktan på ett utredningsresultat, i avvaktan på remissbehandling, i avvaktan på en propositions utarbetande. I sak har jag emellertid fattat moderaternas ståndpunkt på det sättet att de har talat om den här tidsförskjutningen mer å dragande kall och ämbetets vägnar, men att de i själva sakfrågan — som den föreligger i dag — inte har några erinringar. Reservationen från folkpartiet har i den här debatten, som jag gärna vill kalla en specialistdebatt mellan herr Olle Svensson i Eskilstuna och herr Ahlmark, fått för stora dimensioner, enligt min uppfattning. Herr Ahlmark företräder en reservation där det heter att man via en matematisk formel skall kunna klara av de svårigheter som vi möter bl.a. i Gävle, som har anförts såsom ett skolexempel. Jag tror inte man kan klara det med en matematisk formel. Det kommer fortsättningsvis att uppstå problem, funderingar, kritik och klander, och jag tyckte att Olle Svensson i sitt inlägg klart verifierade att man inte på det sättet når några lösningar som står utanför all kritik. Nu har utskottet föreslagit att den sittande presstödsnämnden bör få hantera denna fråga. I nämnden finns representanter för riksdagens olika partier tillika med ytterligare tre personer, som är erkänt otadliga, objektiva och ganska sakkunniga i den här frågan. Man har sagt: Vi gör en skrivning i betänkandet där vi fäster nämndens uppmärksamhet på att den inte längre är så hårt bunden av fjolårets regler utan har större möjligheter att laga efter läglighet i de olika fallen. Jag tycker man kan ha det förtroendet för presstödsnämnden och för de parlamentariker som tillhör den, och utgå från att de efter bästa förstånd skall hantera frågorna med hjälp av den uppmjukning av statuterna som konstitutionsutskottet nu har föreslagit och som jag utgår från att riksdagen är beredd att anta. Därför förstår jag inte riktigt den mycket intensiva debatten om den diskretionära prövningen eller de matematiska formlerna. Per Ahlmark för väl ändå i långa stycken en debatt för debattens egen skull. Jag tror att nämnden kommer att hantera det hela på ett vettigt sätt. Sedan har herr Ahlmark en benägenhet att komma tillbaka till vissa uttryck som han inte gillar. Han citerade mig under fjolåret. Jag skulle vid något tillfälle ha sagt att man klämmer åt de större och mer profitabla tidningarna med den här annonsskatten som vi fattade beslut om i fjol. Han ändrade sig sedermera och sade att det var någonting jag skulle ha sagt i televisionen i samband med en intervju. Så småningom kom han fram till att han hade läst det i Pressens Tidning, som hade citerat vad jag skulle ha sagt i televisionen. Jag måste bekänna att jag egentligen inte har brytt mig om att forska i de här akterna. Nu är det möjligt att ett sådant här svar från min sida kan vara betingat av hur frågan ställdes. Jag tycker att problemet är för litet för att jag skall ägna tid åt att forska i det. I själva verket är det nämligen inte fråga om något åtklämmande av större och i ekonomiskt avseende mer framgångsrika tidningar, utan tidningarna fungerar i allt väsentligt, som Gunnar Hedlund sade för ett år sedan, som uppbördsmän åt staten när det gäller annonsskatten. Det är annonsörerna som i vanlig ordning får betala, och om annonsörerna är beredda att betala eller inte avgör i allmänhet konjunkturutvecklingen. Många har exercerat med siffror i den här debatten och gjort jämförelser mellan hur det var 1969 och 1970 och hur det blev 1971. Av det har man dragit slutsatsen att det nog var annonsskatten som ställde till nedgången i annonsvolymen. Nu hade vi en exceptionell efterfrågekonjunktur under 1969 och 1970, och följaktligen låg det väl naturligen till på det sättet att de som hade något att sälja var intresserade av att bjuda ut sina varor när folk ville köpa. Därför var det inte överraskande att även annonsvolymen svällde. Den här konjunkturen vände sig till sin motsats 1971 med den verkan det hade på annonseringen. Tittar man litet närmare på utfallet 1971 visar det sig att annonsnedgången även under första halvåret 1971, när vi inte hade någon annonsskatt, var ungefär 14 procent på alla tidningar i genomsnitt. Någon nämnvärd förskjutning under andra halvåret, när annonsskatten infördes, är det svårt att utläsa ur siffermaterialet. Om man lugnar sig litet grand och avvaktar den uppgång i efterfrågan som vi ganska väl kan avläsa just nu, har jag den personliga uppfattningen att utvecklingen kommer att vända igen. Dessutom har man, som det har erinrats om i denna debatt, från tidningarnas sida i allmänhet höjt priserna på annonserna varje år med ungefär samma belopp som annonsskatten uppgår till. Om jag inte minns fel — men här tar jag, herr talman, uppgifterna kanske litet lättsinnigt ur minnet — har jag sett i någon tidning under de senaste veckorna att tidningarna på ny kula är ute för att göra en viss justering av annonspriserna. Det skulle således innebära att man bedömer efterfrågan vara sådan att man kan göra detta.

När denna inbördes orättvisa mellan tidningarna finns behöver man inte klaga över hövan om annonsskatten skulle innebära en viss restriktion för de allra största tidningarna, som också har de stora och de många annonserna. Jag tror | att det blir en relativt liten effekt, eftersom tidningarna — som sagt — fungerar mer som uppbördsmän för en pålaga som andra än tidningarna i sista hand tar. Men om skatten skulle ha någon liten effekt tycker jag att man egentligen inte behöver gråta över det.

Ni kan säga att det här är ett ganska rått språk, men jag tror att det ligger en hel del i denna min precisering av ett problem. Situationen har ju varit den — och det har anförts här i debatten — att om vi inte gått in med presstödet i fjol, skulle åtskilliga smärre tidningar ute i landsorten inte ha överlevt 1971 och 1972. Nu räcker det inte med vad som gjordes i fjol. Annonsskatten ger kanske inte, i den konjunktur som vi nu har bakom oss, fullt ut de 38 miljoner kronor som vi räknade med att den skulle ge. Intäkterna från annonsskatten räcker inte för att definitivt klara pressens problem. För regeringen framstod situationen som sådan att om det inte görs någonting ytterligare så är det inte bara småtidningar som får säga adjö till tillvaron. Den största konservativa tidningen här i huvudstaden hade ingen möjlighet att överleva 1973 med mindre än att presstödet förstärktes. Den näst största folkpartitidningen i Göteborg var förmodligen i samma situation, och jag tror till och med att centerpartiets största tidning, nere i Malmö, börjat se allvarligt på situationen, om det inte skett en förstärkning av presstödet. Det kan alltså inte sägas att man plockar ut tidningar med den ena eller andra politiska meningsriktningen och försöker måna om dem. Risken för tidningsnedläggning har gått så långt att situationen varit enahanda för praktiskt taget alla pressorgan, även med bortseende från partibeteckningen — naturligtvis med några specifika undantag. Därför behöver man inte göra den här historien partipolitisk. Man kan göra den till vad den skall vara, nämligen en fråga om ett presstöd för att hålla den allmänna fria nyanserade politiska samhällsdebatten vid liv. Men då räcker det inte att göra aldrig så vältaliga utläggningar om detta, herr Ahlmark. Det räcker inte med att i retoriken svinga sig upp till höga höjder, om man inte är beredd att betala vad det kostar. Från 56 oppositionens sida har ju inte nämnts någon alternativ finansieringskälla. Nr 85 når den stora läsekretsen. Den stora tidningen kan i konkurrensen om | Onsdagen den annonsörerna offerera sitt utrymme till lägre pris än den lilla tidningen 24 mai 1972 och jag vill minnas att det var Olle Svensson som i sitt inlägg anförde hur | — — — man via denna annonsfinansiering kan bjuda prenumeranterna ett pris i Skatt på reklam, som i stort sett är hälften av vad det rimligen borde vara om man inte m.m.

Eftersom presstödet har den politiskt 21. mm. nyanserade samhällsdebatten som motiv för sin tillkomst, anser jag att man kan anföra samma motiv för partistödet. Men allt detta måste finansieras, och det är bara regeringen och de som i utskottet ställer sig bakom regeringens finansieringsförslag som har haft tillräckligt med kurage för att inse det enkla sammanhanget att vill man leva upp till allt vad man så vältaligt presenterar, så uppkommer det också en fråga om att betala räkningen. Och den räkningen måste betalas. Man kan inte säga: Ta det på den allmänna budgeten, ta det med utökad statlig upplåning. Med undantag för vissa syndafall under den här riksdagen vill jag ändå ge oppositionen ett relativt välvilligt erkännande på en punkt, nämligen att man har ansträngt sig för att söka hitta andra finansieringsvägar när man har velat föreslå något mer än regeringen. På denna punkt har man sorgfälligt hoppat över det trista inslaget i det hela. Med oförskräckt humör yrkar man på dessa 50 miljoner kronor, och sedan talar man inte ett dugg om hur de skall skaffas fram. Eftersom det är regeringens och kanske i exceptionellt hög grad regeringens finansministers uppgift att ägna sig åt sådana triviala ting som att skaffa pengar till vad vi vill genomföra, har jag inte kunnat ta lika lättsinnigt på den frågan.

Jag sade mycket bestämt från talarstolen, där jag behagade ställa mig under fjolårets debatt, att detta bara är en början; annonsskatten kommer att efterföljas av en reklamskatt; det är orimligt att begära att bara tidningarna skall ta skattebelastningen, och all annan med tidningarna konkurrerande reklam skall slippa undan. Jag hade vid det tillfället en bestämd känsla av att inte bara vpk utan även centerpartiet delade den uppfattningen. Jag skall inte ge mig in i något försök till psykologisk analys om vad som hänt under det senaste året, när jag menar att den logiska slutsatsen borde ha varit att centerpartiet hamnat på reklamskattens sida, men det gör man inte. Jag har bara att konstatera bristen i logiken. Men jag är besviken på centerpartiet eftersom våra diskussioner och förhandlingar i fjol gav mig stark anledning räkna med att centerpartiet skulle följa med även när det gällde reklamskatten. Alt remissbehandlingen av reklamskatten blivit negativ är i och för sig inte överraskande. Där hördes ju alla som sysslar med reklamverksamhet i en eller annan form, och de var inte intresserade av att få en reklamskatt. Det var helt naturligt. 57 Om man går igenom remisslistan var det egentligen bara statens konsumentråd — men det var inte så ”bara” för rådet representerar ändå de svenska konsumenterna — som var berett att säga ja till förslaget. Landsorganisationen sade ja till förslaget men med en erinran om att det borde finnas något överklagningsinstitut, om man i något speciellt fall skulle ha svårigheter med tolkning av lagtexten. Jag skrev in i propositionen att i mycket begränsade fall och när absolut synnerliga skäl så föranleder, skulle det finnas möjlighet i sista hand för Kungl. Maj:t att fungera som en sådan instans. Jag har därmed inte velat öppna dörrarna för något allmänt överklagande på regeringsplanet — jag tror att det skulle vara olyckligt — men det finns ändå en viss möjlighet. Med detta skulle jag också kunna räkna in Landsorganisationen bland de tillstyrkande instanserna. Det är visserligen bara två av ett 30-tal, men det är tungt vägande instanser, det torde ingen förneka. Jag har under den tid då remissen pågick och när propositionen utarbetades i kanslihuset varit mycket aktiv för att diskutera dessa frågor i olika församlingar. Jag har uppträtt på reklamfolkets konferenser och lagt ut texten och tagit debatter med reklammän om detta. Jag har lyssnat på uppvaktningar från Tidningsutgivareföreningen och från arbetsgivare och de anställda i de grafiska facken. När man i debatten anför argument mot förslaget kan jag därför tillåta mig att säga att det finns ingenting nytt i de argumenten. De har förts fram tidigare och, om jag skall vara riktigt objektiv, också vältaligare än vad någon representant för oppositionen kan göra i denna kammare, eftersom det varit specialisternas argumentation som jag har fått lyssna till. Jag skall ta upp ytterligare en fråga, nämligen diskussionen om risken för arbetslöshet.

Det var 45 procent vill jag minnas som sade ja. Jag är överraskad över att det inte var flera, då frågan var både provokativ och ganska ledande. Utredningens ordförande, som besitter sakkunskap även i egenskap av postgeneral, börjar sitt utlåtande med att säga vad jag nyss citerade, att kommer trycket in som järnvägs-, fartygs-, flyggods eller som paketgods tar tullen ut reklamskatten i vanlig ordning. Någon beställare här i Sverige kan således inte lägga ut en beställning utanför våra egna gränser och räkna med att den skall bli så mycket billigare som reklamskatten motiverar — reklamskatten tas ut när varan kommer in i landet. Om ett företag för in trycksakerna som postförsändelser kommer postverket att handla enligt världspostkonventionen. Detta har postverket också gjort vid ett par tillfällen med åsyftat resultat. Svenska företag tenderade förra året att lägga ut sådana beställningar i utlandet, mycket beroende på det höga kostnadsläget i de grafiska branscherna — det hade således ingenting med reklamskatten att göra utan det var en jämförelse av kostnaderna som låg till grund för detta. Härom säger generaldirektören: ”Vi satte då in ett arrangemang som står i enlighet med världspostkonventionen. Denna säger nämligen att vi inte är skyldiga att ta emot sådana här försändelser. Vi har två vägar att gå: antingen att begära lösen för försändelserna eller att skicka tillbaka dem. När det gäller lösen torde det vara utsiktslöst eftersom man knappast kan tänka sig att mottagaren vill betala. Därför har vi i berörda fall kontaktat avsändaren och fått honom att betala portot. Svenska postverket har i dag rutiner som fångar upp försändelser på minst 100 exemplar. Detta arrangemang har i två fall lett till att företag gått över från att trycka i England till att göra det i Sverige. Det finns således inga möjligheter att i utlandet beställt reklamtryck kan komma in i landet utan beskattning”, slutar herr Hörjel. Nu kom det ett utlåtande från generaltullstyrelsen som varit ganska uppmärksammat i den tidigare debatten. Man har sagt att det står i viss motsatsställning till utlåtandet från generaldirektör Hörjel. När vi studerat det närmare har vi funnit att det kanske ligger en liten motsättning i uttalandet från generaltullstyrelsen.

Det faller under den åberopade konventionen, och man är då skyldig att ta in det utan speciell beskattning. Men jag föreställer mig att det är en ganska omständlig procedur att skaffa in adresserna på svenska konsumenter som till äventyrs skulle vilja köpa klockor — eller, om jag tar något annat exempel, skulle vilja köpa just den varan — och sedan skicka reklamen i slutna försändelser med de portokostnader det innebär. Jag tror inte på det. Dessutom är det i så fall fråga om en produkt som fabriceras utanför vårt land och inte har så särdeles mycket med sysselsättningen här hemma att göra. Om man, herr talman, klarar ut det här för sig, förstår man väl att jag har litet svårt att bli så där uppskakad av det mycket flitigt framförda argumentet om arbetslösheten i de grafiska facken på grund av annonsskatten. Jag är medveten om att när vi skrev den här propositionen hade de grafiska facken en arbetslöshet som låg någonstans på 400-500 personer. Jag tror emellertid — och jag fick den uppfattningen bestyrkt vid de här uppvaktningarna — att den arbetslösheten mera är ett resultat av den strukturomvandling som är på gång inom de grafiska facken, där gamla, mera handsättarbetonade metoder ersätts med t.ex. fotografisk process eller någonting annat. Det pågår en utveckling i den här branschen som gör att det är svårt att hålla samma antal sysselsatta som med de gamla produktionsmetoderna; men den utvecklingen får man vare sig man har en annonsskatt eller inte. Det väsentliga är ju att den här annonsskatten är så utformad att man inte kan ta några speciella poäng genom att göra trycket utanför gränserna och inbilla sig att man kan föra in det skattefritt. Sådan är inte situationen, och därför kan vi hålla den här sysselsättningsdebatten vid sidan om själva annonsskattedebatten. Vad vi emellertid är helt på det klara med, det är — jag tror att Olle Svensson också var inne på den frågan — att om vi inte skaffar fram de här pengarna, som ger möjligheten till det förstärkta presstödet, står det hundratals arbetare i de grafiska facken plus hundratals journalister och andra anställda på redaktionerna utan arbete. Det kan jag garantera att utvecklingen kommer att leda till. Vi har en reklamverksamhet i det här landet som utredningen har uppskattat till att årligen kosta drygt 2 000 miljoner kronor. Naturligtvis är åtskilligt av den reklamverksamheten överdimensionerat. När jag talade under fjolåret hade jag med mig i talarstolen några illustrativa annonser, som tog upp hela dagstidningssidor för att sälja en enda vara. Jag tror att äljbar utan så här våldsamt ostentativa uppslag som vi finner i de största tidningarna, låt oss säga den största tidningen i denna stad. Det finns en överdrift i reklamverksamheten.

Jag förnekar inte att åtskilligt i reklamverksamheten är nödvändigt. Att introducera nya varor torde vara ganska svårt om man inte utnyttjar reklamens medel. Och i den utveckling som vi befinner oss i är det självfallet att de nya varorna måste ha sin chans. Den utvecklingen har man ingen anledning att hindra. Därför är det inte fråga om något annat än att den här annonsskatten, som den är utformad i regeringsförslaget, kan dämpa någonting av överdrifterna. Värre torde det inte vara. Skulle den lyckas med detta, så tror jag ingen egentligen behöver sörja över det. Det har anförts från ett par av talarna i dag — och det var en repetition från den debatt vi hade för jämnt ett år sedan — att här är man i kollision med grundlagarna, med tryckfrihetsförordningen, och det är en så allvarlig situation att man över huvud taget inte borde göra någonting. Nu har jag svårt att få detta att gå ihop, eftersom de båda utskottsbetänkandena och de båda propositionerna hänger ihop. Man kan inte samtidigt säga att vi måste ha mera pengar till pressen och att finansieringskällan är i kollision med grundlagarna och avstå från att anvisa andra finansieringskällor. Det är bara ytterligare ett uttryck för att det är så svårt att tänka logiskt när man är tvingad att tänka så överpolitiskt som en del av talarna tydligen tänker i den här frågan. Jag erinrar om den debatt vi hade under fjolåret. Då var ju även den här grundlagsmässiga frågan uppe till överläggning, och jag tillät mig att citera Hilding Eck, professor och hög jurist, som anses vara sakkunnig på det här området. Han säger att ”åtgärder som särskilt underlättar en skrifts utgivning, t.ex. ekonomiskt stöd från det allmänna inte kan angripas såsom otillåtna hinder för utgivningen av andra skrifter”. Det är ju ett mycket klart besked från hans sida. Jag kan vidare citera Gustaf Petrén, som också är en högt utbildad jurist med namn om sig i detta sammanhang. Han säger: ”Av betydelse är ha sin grund i skriftens innehåll.

Vissa selektiva subventioner faller också utanför TF:s förbud mot hinder därför att de delas ut oberoende av skrifternas innehåll.” Slutligen säger även Björn Kjellin, som jag tillät mig att citera, beträffande frågan huruvida en skatt kan utgöra ett hinder enligt tryckfrihetsförordningen, att man kan ”i de flesta fall anta att en skatt icke kan betecknas som ett sådant hinder. I varje fall synes man helt kunna utesluta en skatt som är ställd i relation till i vad mån verksamheten är inkomstbringande och blott avser en procentuell andel av vinsten.” Jag tillåter mig att kommentera hovrättspresidenten Björn Kjellins uttalande på följande sätt. Ingen skall väl bestrida att annonsverksamheten är en inkomstbringande verksamhet; 60-70 procent av tidningarnas inkomster kommer ju via annonserna, för att citera Olle Svensson. Ingen gör väl gällande att man konfiskerar hela vinsten på annonserna med det förslag som riksdagen i dag behandlar. I den juridiska, grundlagsenliga debatten under fjolåret klarade vi väl av detta, och riksdagen tog med en bastant majoritet sitt beslut, medveten om invändningarna i fråga om det konstitutionella. Riksdagen tog beslutet med mitt parti bakom sig, med centerpartiet och vpk bakom sig. Jag förstår inte att de här konstitutionella betänkligheterna skall behöva väga tyngre i dag, eftersom situationen är enahanda. Den är möjligen litet bättre därför att den ensidiga belastning, som man lade på tidningarna genom fjolårsbeslutet, är rimligare, riktigare och rättvisare i dag, när man med konkurrensneutraliteten som motivering lägger skatten även på andra reklammedia.

Är man rädd om de svenska tidningarna, är man rädd om den fria debatten och är man rädd om tidningarnas ekonomi, som en av de avgörande faktorerna för att kunna existera och föra en fri debatt — ja, då kan man helt enkelt inte acceptera att den förödande konkurrenskraft gentemot tidningarnas ekonomi, som en allmän reklamverksamhet i Sveriges television skulle innebära, släpps loss. Här finner vi återigen denna dualism som man uppvisar i debatten och som jag inte, när jag har försökt tänka igenom det hela, har kunnat hitta någon som helst förklaring till. 6i Herr talman! Det här var några anmärkningar som jag ville göra efter att ha suttit och lyssnat på debatten. Sedan skulle jag möjligen i all vänskaplighet kunna ge herr Ahlmark ett råd. När herr Ahlmark nu riktar sig mot annonsskatten — för det är ju det han gör — borde han kanhända försöka övertyga sina bröder i den politiska allians som kallas mittenpartierna om det riktiga i hans kritik mot annonsskatten. Han glömmer alldeles bort det. Det här var en uppgörelse mellan mitt parti och centerpartiet under fjolåret.

Jag vet inte vad det är hos Olle Johansson som gör honom så känslig för den allmänna reklam som ligger utanför tidningsannonserna. Är det de här ganska skräpiga stora anslagstavlorna utefter vägarna om cigarretter och whisky och öl och vad det nu kan vara? Så särdeles miljötilltalande är de ju inte, men det är de som nu kommer att drabbas av reklamskatten. Är det alla de här reklamlapparna som vi får i våra brevlådor och som många gånger är rätt påfrestande, därför att de kommer så tätt och är så många, när brevlådan skall vittjas och göras ren? Är det detta det är fråga om? Den stora och avgörande principiella frågan tog centerpartiet för ett år sedan, när centerpartiet var överens med oss om att införa annonsskatten. Nu är det fråga om att göra fjolårets reform riktigare — då backar centerpartiet ut. Jag vet inte hur man egentligen kan argumentera därvidlag. Jag satt och lyssnade på Olle Johansson, och jag stryker under vad en annan talare sade här, att argumentationen var väl inte så särdeles stark i sak utan mera av den här typen: ”Detta tvingas jag att göra å ämbetets vägnar, som centerpartistisk riksdagsman. Jag kan ju inte bryta helt med folkpartiet, och följaktligen får man då den här lilla biten med på vägen. Vi skall försöka säga nej till reklamskatten.” Min fråga till herr Ahlmark är alltså: Varför går herr Ahlmark så hårt emot annonsskatten, när den ju ger den fria pressen sådana möjligheter? Och om den fria pressen har ju herr Ahlmark här hållit ett engagerat anförande från kammarens talarstol i dag. Om herr Ahlmark är beredd att ställa sig upp och säga att han föreslår andra finansieringsvägar — ja, då skall jag se på herr Ahlmark med litet större respekt. Men är herr Ahlmark verkligen beredd att så att säga ta de pengarna direkt ur näsan? Nå, det kanske är litet för mycket begärt. Men herr Ahlmark har ju haft tid på sig att tänka igenom andra finansieringsvägar under hela det år som vi har diskuterat dessa frågor och under den tid som propositionen har legat på riksdagens bord och varit föremål för utskottets behandling. Herr talman! Om jag här skall uppträda som riksdagsman — och det är jag ju — skall jag kanske också efter dessa kommentarer sluta med att yrka bifall till betänkandena från skatteutskottet och från konstitutionsutskottet.

Herr talman! Jag noterar inte utan en viss tillfredsställelse den som jag tycker ganska lågmälda ton som finansministern använder i denna debatt, till skillnad från några andra talare som haft ordet tidigare. Det tycker jag är bra, ty det finns ingen anledning att riva upp några starka känslostormar i detta fall, i synnerhet inte när finansministern argumerterar som han gör. Herr Sträng sade nämligen att det är möjligt att vi kan dämpa något av de stora överdrifterna i reklamen, och även om det inte skulle lyckas är det väl ingen som blir ledsen för det. Ungefär så föll finansministerns ord. Och då har ju den reklampolitiska motiveringen för det förslag vi nu diskuterar plötsligt degraderats ganska väsentligt. Också det tycker jag i och för sig är klokt, eftersom ju förslaget inte är så genomgripande. Då ligger tyngdpunkten i stället på den statsfinansiella motiveringen. Som jag sade tidigare tycker jag också att den motiveringen har minskat i styrka i och med den miljonrullning av omfördelningskaraktär som vi har diskuterat under senare delen av vårriksdagen. Men det förhållandet att vi inte går med på reklamskatten därför att vi tycker att förslaget är ganska dåligt innebär inte att vi undandrar oss finansieringen av presstödet. Det är bara det att vi inte accepterar parollen ”krona för krona” i det fallet. Vi kommer senare i vår att rösta för skatteskärpningar, utan att föreslå helt motsvarande utgiftsökningar. Där kommer vi också att ha täckning för det ökade presstödet. Sedan tycker jag också att det var klokt att finansministern inte gick in på någon psykologisk analys av centerpartiet, ty vår motivering är helt enkelt att vi tycker att detta förslag inte är särskilt bra. Vi anser att det skulle ha vunnit på om vi fått längre tid på oss att diskutera dessa frågor och i anslutning till reklamutredningens hela förslag. Vidare tycker jag inte det finns någon anledning för finansministern att vara besviken på oss i centern, därför att våra representanter i förhandlingarna förra året har aldrig lovat att osett acceptera vilket reklamskatteförslag som helst. Slutligen angav herr Brandt i sitt anförande vår inställning till reklamen som sådan, och det gjorde han genom att citera ur vår partimotion. Det var en korrekt reklam som herr Brandt där gav åt vår motion. Vi har den uppfattningen. Men det innebär inte att vi fördenskull okritiskt svär på varje detalj i förslaget om hur reklamskatten skall vara utformad.

Herr talman! Nej, tryckfrihetssynpunkterna väger inte tyngre i dag — de väger bara lika tungt. Finansministern har som vanligt obegränsad tid till sitt förfogande och jag har tre minuter. Därför hinner jag inte säga så mycket mer om detta. Men glöm inte, herr finansminister, vad hovrättspresidenten Björn Kjellin också sade, nämligen att det inte räcker med sinnets renhet, redan möjligheten att i en åtgärd lägga in ett sekundärt syfte gör åtgärden tvivelaktig. Finansministern berörde frågan i vad mån det är möjligt att till utlandet flytta över order inom den grafiska branschen och tjäna någonting på det. Jag delar finansministerns uppfattning att det inte finns någon tillfredsställande information om detta. Ingen av oss är tydligen tillräckligt informerad. Finansministern sade att man inte kan räkna med att det skall bli så mycket billigare. Har riksdagen i propositionen fått dessa verkningar analyserade på något sätt? Det finns ingen möjlighet, säger finansministern, att föra in sådana trycksaker i Sverige utan beskattning. På den punkten åberopar finansministern herr Hörjel. Men när vi studerat detta har vi funnit att det ligger någonting i generaltullstyrelsens påpekande. Om man klarar ut det här för sig, menar finansministern, så är det svårt att bli upprörd över vad som sägs om arbetslösheten inom den grafiska branschen. Ja, har man klarat ut det här för sig? Har utredningen gjort det? Har man gjort det i propositionen? Har man inom finansdepartementet analyserat verkningarna? Över huvud taget brukar man inom finansdepartementet vara mycket litet intresserad av verkningarna av sina egna förslag; i varje fall är man inte intresserad av att lämna riksdagen någon redovisning för sådana verkningar. Nu används strukturomvandlingen som ett försvar. Det är den svårigheterna inom den grafiska branschen anses bero på. Jag tror säkert att det finns en viss sådan påverkan. Men det är väl särskilt angeläget att vara varsam med en bransch som redan av andra skäl är hotad. Den grafiska branschen torde dessutom själv vara kapabel att uttala sig både om möjligheterna att flytta order till utlandet och om den aktuella sysselsättningssituationen. Skaffar man inte fram dessa pengar till presstödet, säger finansministern, riskerar hundratals människor att bli arbetslösa. Men vem är det som har sagt att man inte skall skaffa fram pengarna? Vi anvisade förra året en alternativ finansiering av annonsskatten och blev då rejält avhånade av finansministern för den finansieringsmetoden. I år använder sig finansministern av just den metoden för att finansiera en del av skatteförslaget. Och vi tänker inte avhåna finansministern för det, men vi har, som herr finansministern vet genom våra förslag, begärt en tidigareläggning. Den tidigareläggningen räcker för att få in de pengar som behövs. Men var tar finansministern den dryga miljard som kommer att fattas i finansministerns eget budgetsaldo? Snyter han den ur näsan eller varifrån kommer den? Är det rimligt att argumentera om några tiotal miljoner, när herr finansministern själv har en brist på över en miljard?

Herr talman! Det var tyvärr inte helt korrekt av herr Sträng att påstå att ingen har föreslagit några alternativa finansieringsåtgärder. I skatteutskottets betänkande finns en moderat motion — nr 1585 — redovisad. I den föreslås alternativa finansieringsåtgärder. Varför avstyrker vi då punktbeskattningen av reklamen? Jo, vi anser — och det har vi belägg för — att de företag som har väl utvecklade marknadsfunktioner har hävdat sig bättre i en pressad konjunktur än andra företag. Vidare är det endast tack vare att de enskilda och kooperativa företagen kan lämna stora tributer till samhällsfinansieringen som statsmakterna kan laborera med punktåtgärder mot vissa företags arbetsfunktioner, vilka bryts ut ur sitt sammanhang. Vi tycker det är lika förkastligt att beskatta arbetsfunktionen marknadsföring som att punktbeskatta företagens utnyttjande av arbetskraft. Det är slutresultatet av företagens ansträngningar, redovisat i form av vinst, som skall beskattas. Resultatet blir nu enbart negativt för såväl samhälle som ekonomi. Nu vill man alltså punktbeskatta en av företagens avsättningsfunktioner för att öka statens inkomster med 50 miljoner kronor. Det gör man i ett läge när man samtidigt tvingas subventionera företagens lagerfunktioner, tillgripa olika sysselsättningspolitiska åtgärder som kostar ungefär 2 500 miljoner kronor. Genom denna skatt kommer företagsvinsterna att minska med ca 20 miljoner kronor, till detta kommer administrationskostnaderna och ovanpå dem kanske nya utgifter för sysselsättningsskapande åtgärder. Vi vet att varje arbetslös kostar samhället 395 kronor om dagen. På det viset blir det inget över. Varför inte titta på Danmark. Där har den socialdemokratiska regeringen sagt ett klart nej till en motsvarande skatt. Statsminister Krag varnar t.o.m. för att efterbilda det svenska mönstret. Jag tyckte att herr Sträng viftade bort risken för arbetslöshet rätt så lättvindigt. Jag delar hans uppfattning att det kanske inte är så svårt att inkassera skatten för det som trycks utomlands, men det är ju det lilla i sammanhanget. Låt oss säga att man tar 10 procent av produktionen i dag och förlägger den utomlands. Det motsvarar 500 årsarbetare. Däremot är 10 procent av annonsskatten inte alls av den storleksordningen. Det svåra för branschen är ju att man mister arbetet hemma i Sverige genom att det förläggs utomlands och inte att vi har ett kineseri vid gränsen, som vi mer eller mindre kan bemästra.

Herr talman! Finansministern tog upp två viktiga principer för vår presspolitik i Sverige. Det ena var när han sade att man inte alltid kan ha matematiska regler vid presstödet utan menade att man skulle ha ganska lösa bestämmelser och i stället visa förtroende för presstödsnämnden. Enligt min mening bör man eftersträva matematiskt verkande regler om det går. Annars blir det alltid diskretionära beslut, dvs. beslut fattade inom slutna rum på grunder som ofta är ganska vaga. Att ha förtroende för presstödsnämnden, vilket alltså är förtroende för dess majoritet, är litet svårt efter vad som har hänt i t.ex. Gävlefallet. I propositionen sade man att det ”eventuellt” skulle bli bidrag enligt nuvarande 17 §. Konstitutionsutskottet skrev att det skulle vara en ”generös tillämpning”. Men presstödsnämndens majoritet sade ändå nej till Gefle Dagblad. Vi har dessutom ingen aning om — vilket jag sagt tidigare i debatten — vad ”reducerade bidrag i den mån förhållandena ger anledning härtill” innebär. Det finns inga som helst grunder på vilka presstödsnämnden kan arbeta. Därför tror jag att det är bra att man försöker få matematiskt verkande regler. Det är särskilt viktigt när subventionerna nu blir så stora som de blir här i Sverige. Riksdagen skall ju veta vad dess beslut betyder. Tidningarna skall veta vilka villkor de har att arbeta under. Och man bör slippa enstaka beslut i statliga instanser om individuella tidningar. Annars blir det risk för beroende, risk för anpassning. Det extrema exempel som brukar anföras när man diskuterar detta är vad som skulle ha hänt under kriget med Handelstidningen. Är det verkligen sannolikt att den skulle ha fått ett väsentligt presstöd om reglerna hade varit löst utformade och det också hade varit diskretionärt beslut i en sluten presstödsnämnd? I dag är vi stolta över vad Handelstidningen skrev under kriget. Man var det inte då från statsmakternas sida. Så säger finansministern när han talar om den allmänna målsättningen för annonsskatten att det citat jag brukar åberopa känner han inte så väl till. Ja, det är taget direkt från ljudbandet i en TV-intervju i januari förra året. ”Man skulle kanske säga så här. Avsikten är ju att klämma åt den allra största tidningen, de allra största tidningarna, som skulle ha en viss möjlighet att bära den där klämmen, men att hjälpa de små och mindre som inte har möjlighet att leva vidare i samhället.” Det visar alltså regeringens inställning från början. Man skulle ”klämma åt” vissa tidningar. Sedan har herr Sträng slagit till reträtt. Han har tvingats till det. Han har ibland sagt att det är konsumenterna som betalar, ibland att det är alla tidningar som betalar men att de som har det sämst ställt sedan får vissa subventioner som kompensation etc. Men vad avsikten från början var med annonsskatten, det visar finansministerns första uttalande i TV. Folkpartiet vill inte ”klämma åt” några som helst tidningar. Det strider mot en liberal syn på en fri press och opinionsbildningens villkor.
Herr talman! Jag kan väl ge herr Olof Johansson i Stockholm rätt, när han förmodar att jag lägger tyngdpunkten på det rent fiskala i detta fall. Jag gör det helt enkelt därför att det gäller att skaffa fram pengar till det presstöd som tydligen alla partier är ense om att vilja förbättra och dessutom till ett utökat distributionsstöd och ett utökat partistöd. Därför får frågan vid detta tillfälle sin fiskala tyngdpunkt. Det förklaras också därav att utredningen fortsätter att arbeta. Utredningen strävar med det utomordentligt svårlösta problemet att försöka dimensionera annonsbeskattningen med hänsyn till annonseringens kvalitet, sedd från allmän samhällelig synpunkt. Jag tror att det är en av de svåraste uppgifter man över huvud kan ge sig på. Jag blir överraskad om utredningen lyckas men hoppas i alla fall att den skall lyckas, för det ligger rätt mycket av fin ideologi bakom denna strävan efter dimensionering. Men att jag vid detta tillfälle har lagt tyngdpunkten på det rent fiskala förklaras av att utredningen fortsätter sitt arbete med andra delen av sin utredningsuppgift. Dessutom var det fråga om att rädda tidningarna 1972. Följaktligen måste pengarna skaffas fram 1972. En precisering krona för krona kan väl inte ens finansministern vid varje tillfälle prestera, men 50 miljoner kronor skall ju skaffas fram. Utgiften på 50 miljoner kronor är kammaren tydligen helt enig om. Kammarens andre vice talman frågade om verkningarna på arbetslösheten har analyserats.

Däremot är jag medveten om arbetslöshetsproblemet inom den grafiska branschen. Men det betingas, som jag också sade i mitt första anförande, av andra omständigheter än skatten, som i detta avseende är neutral. Fru andre vice talmannen frågade vidare om inte finansdepartementet är intresserat av verkningarna av de förslag det lägger fram. Visst är vi det, men naturligtvis endast om vi räknar dem på de rätta premisserna. Verkningar på helt orimliga premisser, som inte har med verkligheten att göra, betraktar vi som en i och för sig intressant intellektuell statistisk gymnastik men som inte har så särdeles mycket att göra i en debatt i denna mycket arbetsbelastade kammare. Jag förstod inte det sista avsnittet i fru talmannens anförande, där hon talade om bristen på 1 miljard kronor i budgetsaldot. Tyvärr redovisar nästa års budget, som vi nu ser det, en brist på 3,6 miljarder kronor, så det är alltså mycket värre. Detta ger mig anledning att säga att man inte lättsinnigt kan bestämma utgifter på ett SO-tal miljoner kronor utan att också precisera de inkomster som behövs för att klara denna utgift. Herr Söderström frågade om man punktbeskattar företagen. Ja, det är alltid intressant att fråga hur mycket företagen skall bära av detta och hur mycket som i sista hand spiller över på konsumenterna. Herr Söderström har den uppfattningen att företagen bär alltihop. Jag har i den mycket intensiva debatt som jag fört i dessa frågor mötts av det argumentet, att detta egentligen är detsamma som en skatt på konsumenterna till sista kronan. Jag tror inte det finns några möjligheter att till en exakt beräknings slut klara ut vad som är vad i dessa frågor. Vi känner allesammans till de olika former av vinstregleringar och vinstdispositioner som föreligger innan ett företag är framme vid sin nettovinst. Det är naturligtvis konkurrensläget, konjunkturen och mycket annat som avgör hur mycket företaget skall ta av sin egen vinst eller hur mycket det kan rulla över på konsumenterna. Jag skulle väl tro att konsumenterna får bära en del av kostnaderna — om inte så här omgående, så i alla fall litet längre fram — eftersom det i allmänhet blir på det sättet att konsumenterna i sista hand måste vara med och betala de utgifter som blir beslutade. Frågan är inte så enkel att det bara handlar om en punktskatt på företagen eller en extra skatt på konsumenterna; ingen kan säga var fördelningsgränserna härvidlag ligger. Det är klart att jag också har observerat att mina partivänner i Danmark har sagt att de inte har något intresse av att införa en reklamskatt där. Detta förändrar emellertid inte vår skyldighet att se till att pressen lever vidare och vår skyldighet att betala för att pressen skall kunna leva vidare. Det är möjligt att man i Danmark är mera likgiltig för om den politiska och samhällsbetonade pressen går ned på knä — jag har inte frågat Jens Otto Krag, eller någon annan, om detta, men jag skall göra det när jag träffar honom.

Eftersom pressens problem i så exklusiv mening är ett problem som hör samman med annonsvolymen i de olika pressorganen var det ganska naturligt att finansieringskällan blev annonsoch reklamskatt. Till herr Ahlmark vill jag bara säga att han har fört sin debatt så energiskt han har kunnat i utskottet — jag utgår från det — men han har inte kunnat övertyga några andra än sina egna partivänner om att det skulle finnas en matematisk formel som skulle kunna lösa problemet när tidningar ligger relativt jämsides upplagemässigt. Detta får väl tas som ett uttryck för att herr Ahlmarks argument inte har varit tillräckligt slagkraftiga för att övertyga socialdemokraterna i utskottet, men inte heller tillräckligt slagkraftiga för att övertyga centerpartisterna och högermännen i utskottet. Herr Ahlmark får väl leva vidare med vissheten att vara ensam i sin argumentering på den punkten och försöka finna sig i att han inte har fått utskottet att gå med på den matematiska formeln, utan att det i stället blivit en skrivning som innebär att man utgår ifrån att det finns så kloka karlar — och kvinnor — i pressnämnden att man bör kunna vänta sig ett rimligt resultat. I sista hand är det ju inte i dag — lika litet som det var det i fjol — som sista ordet sägs i denna fråga, eftersom ledamöterna i pressutredningen skall bry sina hjärnor med hela problemet — och måhända hitta någonting som är bättre; jag skall inte utesluta det.